Herr talman! Herr Sundelin har frågat om min principiella syn på det statliga lokaliseringsstödet och de enskilda företagens hänsynstagande till sina anställda och till de kommuner i vilka deras med lokaliseringsstöd uppbyggda verksamhet bedrivs. Han har också frågat, om jag är beredd att föreslå sådana regler för lokaliseringsstödet att staten i samband med beviljande av sådant stöd tillförsäkras tillräcklig insyn i företagen för att kunna tillvarata samhällets intressen samt om jag är beredd att vidta sådana åtgärder att örnsköldsviksregionen så snabbt som möjligt tillföres nya arbetsobjekt. Vidare har herr Lorentzon frågat, om bl.a. fallet Hägglund & Söner ger mig anledning till några initiativ avseende dels förslag angående förlängd varselplikt före nedläggning av företag eller väsentlig resducering av driften, dels insyn och medbestämmanderätt i företag som får lokaliseringsstöd. Slutligen har herr Lorentzon frågat mig, om jag anser en omprövning av lokaliseringspolitiken motiverad i syfte att i högre grad inrikta de samhälleliga resurserna på utvecklande och anläggning av samhälleligt ägda företag. Jag anhåller att få besvara dessa interpellationer i ett sammanhang. Inledningsvis vill jag anföra att jag inte finner anledning att i detta sammanhang redogöra för den konkreta handläggningen av den s.k. Hägglundsaffären och hur insynen från de statliga organens sida har utövats i olika faser av detta särskilda ärende. Vad jag däremot vill redovisa är de allmänna slutsatser som kan dras av erfarenheterna i detta och andra ärenden om fö retagsstöd i fråga om behovet av insyn för att tillvarata samhälleliga intressen. Statligt engagemang i form av lånegaranti eller lokaliseringsstöd aktualiserar en bevakning ur två skilda aspekter. Först och främst är det angeläget att staten genom att noga följa utvecklingen i de företag som har fått ekonomiskt stöd förvissar sig om att stödets sysselsättningspolitiska syfte inte förfelas. Men dessutom har staten i egenskap av garantieller kreditgivare att vaka över att säkerheterna för garantier respektive lån inte försämras genom företagets ekonomiska utveckling eller genom att företaget avhänder sig pantförskriven egendom. Den som får industrigarantilån skall utfästa sig att på anfordran tillhandahålla upplysningar m.m. beträffande rörelsen och låta ombud för kommerskollegium eller företagarföreningen besiktiga den. Dessa bestämmelser ger myndigheterna möjlighet att i varje särskilt fall infordra uppgifter om företaget. Enligt uppgifter som jag har låtit införskaffa från = företagarföreningarna har dessa fått i stort sett tillfredsställande insyn i företag som har erhållit statlig kreditgaranti. Även när det gäller företag som beviljas lokaliseringsstöd finns förutsättningar att få insyn. Enligt lokaliseringskungörelsen skall nämligen i samband med beslut om stöd föreskrivas de särskilda villkor som med hänsyn till ändamålet med stödet och i övrigt behövs. Med stöd av denna bestämmelse kan villkor om insyn uppställas för varje särskilt företag. Arbetsmarknadsstyrelsen har också träffat en överenskommelse med bankerna om generellt samarbete rörande administreringen m.m. av lokaliseringsstödet. Överenskommelsen innebär bl.a. att banken åtar sig att administrera och bevaka beviljade lån, att underrätta styrelsen om låntagare får svårigheter att fullfölja sina förpliktelser samt att lämna denna det biträde för att följa upp det beviljade stödet som kan befinnas påkallat, t.ex. när fråga uppkommer om att återkräva lokaliseringsbidrag. Enligt den tolkning som arbetsmarknadsstyrelsen har gett den berörda bestämmelsen i lokaliseringskungörelsen och på grund av erfarenheterna av samarbetet med bankerna i vissa konkreta ärenden har styrelsen funnit att nuvarande överenskommelse inte ger tillfredsställande möjligheter att få den fortlöpande insyn i företagen som behövs. Styrelsen har därför hos Kungl. Maj:t hemställt att styrelsen skall få befogenheter att granska lokaliseringsföretagets ekonomi, verksamhet och utveckling genom exempelvis anlitande av fristående revisionsbyråer. Det är viktigt att myndigheterna får information i sådan tid, att rådrum finns för att vidta åtgärder innan utvecklingen har hunnit beskära möjligheterna till praktiskt handlande. Det är därför enligt min mening nödvändigt att de också mer direkt får fortlöpande rapportering om utvecklingen inom de företag som har fått statligt stöd. Inom inrikesdepartementet har därför under hösten undersökts vilka åtgärder som kan behövas för att förbättra insynen i företag som fått statligt stöd. I förra veckans konselj beslutade regeringen om vissa ändringar i författningarna om lokaliseringsstöd och statligt kreditstöd i syfte att generellt lägga fast företagens skyldigheter att ge information, så att myndigheterna fortlöpande skall kunna följa utvecklingen hos de företag som fått stöd. Vi kommer också att se till att myndigheterna får möjligheter att utnyttja särskilt tillkallad revisionsteknisk sakkunskap — såsom fallet var i våras vid handläggningen av Hägglundsaffären — när ett företags utveckling ger anledning att närmare granska dess ekonomi. Jag vill dock understryka att Hägglundsaffären visar, att oavsett hur mycket expertis som anlitas och oavsett hur mycket undersökningar som görs, insynen i stödföretagen blir illusorisk om inte företagen i god tid lämnar riktig information. Handläggningen av dessa frågor har som regel kunnat baseras på en vilja till förtroendefullt samarbete från företagens sida. När undantag förekommer måste vi reagera mot det och utnyttja erfarenheterna för att undvika ett upprepande.

En utvidgad insyn i företagen ger möjligheter för staten att, om ett företag råkat i akuta svårigheter, på ett tidigt stadium ta upp överläggningar om eventuella stödåtgärder eller medverkan vid en rekonstruktion för att skapa förutsättningar för företagets fortbestånd. Saknas förutsättningar härför på sikt, kan det tänkas att staten genom temporära stödåtgärder kan medverka till att avvecklingen sker successivt och på sådant sätt att tillräckligt rådrum bereds för att omplacera dem som blir utan arbete. Vad varseltiderna i allmänhet beträffar har jag nyligen haft överläggningar med företrädare för arbetsgivaroch arbetstagarorganisationerna samt arbetsmarknadsstyrelsen i fråga om gällande överenskommelser om varsel. Arbetsmarknadsstyrelsen kommer nu att föra dessa överläggningar vidare med sikte på att såvitt möjligt få till stånd en förlängning av varseltiderna och vid ga varselplikten att gälla också grupper som nu inte omfattas av varselöverenskommelse. De brister i informationen från företagen och därigenom i de statliga tillsynsorganens möjligheter att kontinuerligt följa företagens utveckling, som konstaterats i enstaka fall, får inte undanskymma det faktum att ett förtroendefullt samarbete i det stora hela råder mellan tillsynsmyndigheterna och företagen. Allmänt sett har den satsning på enskild företagsamhet som skett genom lokaliseringsstödet varit lyckosam för sysselsättningen och utvecklingen av näringslivet, framför allt inom norra stödområdet, dit merparten av stödet gått. Det finns därför enligt min mening inte anledning till att, som herr Lorentzon ifrågasatt, ompröva lokaliseringspolitikens inriktning, så att stödet inte också i fortsättningen skall lämnas till privata företag, som etablerar sig eller utvidgar sin rörelse på orter som är lämpliga från lokaliseringssynpunkt. I vad mån staten genom att driva egna företag skall vidga sitt inflytande inom näringslivet och stödja sysselsättningsutvecklingen är en fråga som får prövas för sig. Vad slutligen angår herr Sundelins fråga om åtgärder för att tillföra örnsköldsviksregionen nya <arbetsobjekt kan jag försäkra att regeringen kommer att positivt pröva alla realistiska förslag, som kan bidra till att verkningarna av industrinedläggningarna mildras och de investeringar som skett i området blir aktivt utnyttjade.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för inrikesdepartementet för det positiva svar som jag har fått på min interpellation. När jag lämnade interpellationen hade jag självfallet Hägglundsaffären i tankarna, och jag måste, herr talman, re dan från början bekänna att jag kommer att ta litet längre tid i anspråk för mitt anförande än vad sam är vanligt när det gäller ett interpellationssvar. Anledningen är att man ofta inte har klart för sig betydelsen av lokaliseringen till Mellansel och de förhållanden som har uppstått på grund av Hägglundsaffären.

Det var alltså ett lämpligt tillfälle för Hägglund & Söner att förvärva lokaler i Mellansel för att där utföra ombyggnader av bussar. Bolaget började med att ta emot den av kommunen och staten genom arbetsmarknadsstyrelsen omskolade arbetskraften — det var företrädesvis skogsarbetare — och 1962 hade bolaget en arbetsstyrka på omkring 50 man. Fram till åren 1964—1965 kunde arbetsstyrkan ökas till omkring 140 man. Det kunde ske i samband med att ytterligare lokaler intill linberedningsverket kunde hyras av kommunen. Under innevarande år har arbetsstyrkan i linberedningsverkets gamla lokaler successivt minskat till det antal som fanns från början, alltså 50 personer. Ombyggnaden av bussar i Mellansel beräknas pågå in på våren 1968, då den avses skola helt upphöra på denna ort, eftersom rushen i anledning av högertrafikomläggningen då i allt väsentligt skall vara över. I början av år 1960 expanderade Hägglund & Söner ganska kraftigt för att under åren 1962—1963 befinna sig i den situationen, att ytterligare verkstadsytor måste anskaffas. Detta var känt för Anundsjö kommun, som hade en mycket omfattande utflyttning av den mest produktiva arbetskraften. Jag skall kanske, herr talman, lämna några uppgifter om den kommun som det här är fråga om. Kommunen blev år 1950 utökad genom den då genomförda kommunsammanslagningen, varvid den blev tillförd en annan kommun. Invånarantalet blev då cirka 10 900 personer. För närvarande uppgår invånarantalet till drygt 8 000 personer. Kommunen har ett mycket stort intresse av att på ett eller annat sätt försöka stävja utflyttningen — ja, jag vill påstå att det helt enkelt var en skyldighet mot kommunens invånare att något gjordes för att minska utflyttningstakten och om möjligt skapa nya arbetstillfällen. Det är mot bakgrunden härav man får se den arbetsmarknadskonferenas som hölls i kommunen i november månad 1960. Den första kontakten rörande mellanselsindustrin togs i februari 1963 i samband med arbetsmarknadsstyrelsens resa i Västernorrlands län. Kort tid därefter framstod det som klart att Hägglund & Söner skulle skaffa sig ytterligare fabrikslokaler utöver de befintliga och den redan då beslutade utbyggnaden i Gullänget och Örnsköldsvik. Låt mig, herr talman, nämna att Hägglund & Söners fabriker förutom i Anundsjö kommun ligger dels i Själevads kommun, dels i Örnsköldsviks stad. Eftersom lokalerna i de två sistnämnda samhällena har uppförts intill gränsen mellan dessa, ligger de i närheten av varandra, och jag kommer därför i fortsättningen endast att tala om Gullänget, som ligger i Själevads kommun, där företaget först etablerade sig och där det också har sitt huvudkontor. Avståndet mellan Gullänget och Mellansel varierar mellan 25 och 30 kilometer beroende på vilken väg man väljer. Under den aktuella tiden hölls många överläggningar, varvid bolaget presenterade sina lokalbehov, och bolaget lämnade också så småningom över skiss ritningar till en fabriksbyggnad enligt sina önskemål. Kommunen kunde i samband härmed konstatera att det inte fanns några lediga fabrikslokaler vare sig i örnsköldsviksregionen eller någon annanstans. Därjämte erfor man inom kommunen, att man inom bolaget diskuterade och planerade vissa nybyggnader av fabrikslokaler i malmöområdet. Redan i augusti 1963 fattade bolaget principbeslut om att till Mellansel förlägga en del av sin tillverkning, om kommunen kunde ställa erforderliga fabriksutrymmen till disposition. Bolaget meddelade att det hade stora svårigheter att erhålla arbetskraft och att man dessutom hade trångt om utrymmen i Gullänget. Kommunen hade å sin sida god tillgång på arbetskraft och hade redan kostat på utbildning för många skogsarbetare, som inget hellre önskade än att få stanna kvar på den ort där de redan bodde. Efter ytterligare utredningar inlämnades ansökan om bidrag för uppförande av industrilokal i Mellansel till en beräknad kostnad av 18 miljoner kronor. I början av 1965 erhöll kommunen besked om statsbidrag på 6 miljoner kronor. Återstående kapital upplånades från Svenska handelsbanken. Den 16 augusti 1965 antogs entreprenör för fabriksbygget och i början av år 1966 kunde bolaget ta i anspråk cirka en tredjedel av fabriksytan under det att bygget i övrigt fortskred och i sin helhet kunde tas i bruk under första halvåret 1967. Kommunen har varit byggherre och är självfallet ägare av fabriksbyggnaden. Bolaget förhyr byggnaden genom upprättat hyresavtal som tillförsäkrar bolaget optionsrätt. Hyresavtalet är i första hand bindande i tolv år och är baserat på kommunens samtliga byggnadskostnader inklusive räntekostnader. Bolaget har icke erhållit några subventioner från kommunen för byggnadens uppförande. De beräknade kostnaderna för fabrikslokalen har hållit mycket väl. Inga som helst överskridanden har förekommit och man kommer säkerligen i slutomgången att underskrida beloppet 18 miljoner kronor. Nyttjandet av lokalerna har från början varit intensivare än vad som är vanligt när det gäller att bygga upp en ny industris tillverkning. I mars månad var antalet anställda hos Hägglund & Söner i Mellansel 364 personer, varav 60 i det gamla linberedningsverket. Nu är antalet anställda 330, varav cirka 50 i linberedningsverkets lokaler. Av dessa är 44 kvinnor. Antalet anställda är nu alltså 34 mindre än för ett halvt år sedan, vilket hör samman med företagets svårigheter under sommaren och den omständigheten, att arbetstillgången på bussombyggnadssidan, som varit onormalt hög, har börjat minska. Den minskning jag här talar om har motverkats av en normal frivillig avgång. Hur det kommer att gå för de cirka 50 anställda som finns kvar i gamla verkstaden efter våren 1968 då bussombyggnaderna i Mellansel skall upphöra är ännu inte klart. Företaget strävar efter att så långt som möjligt försöka tillföra den nya fabriken ytterligare arbeten för att därigenom också kunna ge sysselsättning åt på bussverkstaden så småningom sysslolösa arbetare. Vad jag här redogjort för innebär att arbetsobjekt för omkring 250 man saknas vid fabriken i dag, om den skall ge optimalt utbyte och det bästa ekonomiska resultatet. Jag vill också, herr talman, understryka, att de produkter som i dag tillverkas vid fabriken i Mellansel inte kan tillverkas i de gamla verkstadslokalerna — linberedningsverket. Herr talman! Eftersom det under många månaders debatt har förts på tal vill jag även framhålla, att tillkomsten av den nya fabriken i Mellansel och Hägglund & Söners etablering där inte har påverkat företagets likviditetsförhållanden, i varje fall inte i negativ riktning. Hägglund & Söner har inte haft annan utgift för Mellansels-fabriken än de investeringar man gjort i nya maskiner, för vilka kostnaderna täckts genom upplånade medel som man erhållit genom statligt garantilån. Låt mig så få övergå till frågan om Hägglund & Söners ekonomiska svårigheter och försäljningen av vissa tillverkningar, därav motorfabriken i Gullänget. Även om frågan diskuterats mycket i olika sammanhang och många tidningsartiklar skrivits, vill jag i dag beröra frågan. Låt mig då först, herr talman, få erinra om vad som är det största problemet. Det är att så många anställda under mycket lång tid efter försäljningen fått leva i ovisshet och otrygghet för att så småningom få den definitiva uppsägningen med åtföljande arbetslöshet. Genom bolagets försäljning och den i samband därmed lämnade uppgiften om att 700 anställda skulle friställas, varav i runt tal 230 i Gullänget, uppstod stor förvirring inte bara bland de anställda utan även hos olika underföretag och leverantörer. Vad som gjorde frågan så obegriplig och svår att förstå, var den omständigheten, att varken de berörda kommunerna, arbetsmarknadsmyndigheterna eller regeringen, för att inte tala om fackföreningen på orten, inte var informerade om saken. Det borde enligt mitt förmenande ha varit möjligt att på ett bättre sätt ge de närmast berörda en bättre information. Ibland föreföll det som om bolagets ledning själv knappast visste av vad som höll på att hända förrän i sista minuten. För den som under lång tid känt bröderna Hägglund och vet hur de fört sina resonemang när det gällt de anställda och brödernas ofta återkommande påstående om sitt ansvar för den del av samhället där de bor och verkar är det hela än mer egendomligt. Det förefaller som om bolagets rådgivare och Svenska handelsbanken på något sätt handlat i panik när de gjort sina bedömanden och fattat de olika beslut som till sist blivit avgörande för företagsledningen. Anledningen till bolagets likviditetssvårigheter är följande. Från år 1963, då frågan om byggandet av fabriken i Mellansel aktualiserades och då bolaget hade en omsättning på i runt tal 98 miljoner kronor, hade omsättningen ökat till 158 miljoner kronor 1966. För 1967 hade den beräknats uppgå till närmare 180 miljoner kronor. Bolagets aktiekapital var under samma tid i runt tal 5 miljoner kronor. Under senare tid har bolaget också investerat mycket pengar — 20 å 25 miljoner kronor — i olika utvecklingsarbeten. Den största kostnaden har utvecklingen av hydraulikmotorn och fartygskranen tagit. Detta i förening med en vikande konjunktur har blivit för stor påfrestning för företaget, som under lång tid i mycket stor utsträckning varit beroende av stora förskott i samband med erhållandet av större order. Dessa omständigheter borde enligt mitt förmenande ha varit tillräckliga för att bolaget långt tidigare skulle ha insett sina ekonomiska svårigheter. Enligt vad jag har erfarit har bolaget haft för avsikt att vidtaga vissa rationaliseringsåtgärder, innan den akuta situationen inträdde, men man hann aldrig med detta. Kan det möjligen vara så, att bolaget alltjämt räknade med att liksom så många gånger förut få ytterligare hjälp från Svenska handelsbanken i avvaktan på beslut om garantilånet, som de så småningom sökte hos kommerskollegium för att genomföra en rationalisering och omställning efter lugnare och mera övertänkta linjer än vad som blev fallet genom transaktionen med ASEA-ESAB? Det har framkommit att förlusten för bolaget skulle uppgå till 10 miljoner kronor under år 1966. Däremot har inte framkommit hur förlusten uppkommit. Det har också uppgivits att vissa tillverkningsgrenar var oekonomiska och fördenskull borde uppges av bolaget. Jag tror att det kan vara riktigt i vissa avseenden, men det har inte redovisats. Vi vet att motortillverkningen i Gullänget inte gick med förlust, men ändå såldes den under förmenande att den hörde ihop med den övriga försäljningen. Jag kan inte förstå att den tillverkningsmässigt på något sätt hörde samman med tillverkningarna i Stockholm, Malmö och Halmstad. Möjligen fanns sambandet på försäljningssidan, men om så var anser jag inte detta vara tillräckligt skäl för att avhända sig motortillverkningen. Nej, herr talman, anledningen till att även motortillverkningen i Gullänget såldes var önskemålet att få in så mycket pengar som möjligt, vilket sannolikt var ett intresse inte bara för Hägglund & Söner utan i minst lika stor utsträckning för Svenska handelsbanken, och då brydde man sig inte om att man i det sammanhanget friställde några hundra arbetare. Herr talman! Det kan vara lovvärt att göra goda affärer och försöka stabilisera sin verksamhet, men det kan inte rimligen få ske till varje pris och på det sättet att en hel bygd skakas av ovisshet och ett stort antal människor blir arbetslösa. Här borde företaget och dess rådgivare ha rådgjort med arbetsmarknadens parter och regeringen om hur man borde förfara, innan så drastiska åtgärder vidtogs. I debatten har den meningen framförts att det inte är möjligt att tala om för någon att en affär håller på att göras. Det är i princip riktigt, men när man vill göra gällande att man inte ens kan tala om saken för landets regering, då har det gått för långt. Jag tror inte heller att det förhöll sig på det sättet. Det var väl helt enkelt så, att man ville ha affären gjord, oavsett hur det blev med de anställda. Så får det inte gå till. Så länge de inblandade företagen inte har sysselsättningsfrågan ordnad för de berörda anställda, måste minimikravet vara att de statliga myndigheterna kontaktas på ett ordentligt sätt. Det duger inte att bara smyga sig fram och avvakta ett visst klockslag för att inte bryta en skriven överenskommelse, Här vill jag fråga inrikesministern: Vilken Överenskommelse fanns med Svenska handelsbanken i det sammanhanget? Har banken lovat regeringen att ingen försäljning skall ske, vare sig löftet gavs skriftligen eller muntligen, så borde det ha varit en hederssak att inte vara med om den nu aktuella försäljningen till ASEA. Det har på sina håll gjorts gällande, att Hägglund & Söner inte fått reda på någonting om vad regeringen planerat för att hjälpa Hägglunds ekonomiskt. I så fall måste detta vara ett grovt fel från Svenska handelsbanken och den hos Hägglunds anställde rådgivaren, som ständigt höll kontakt med banken och strängt taget företrädde Hägglund & Söner i de ekonomiska överläggningarna. Gick det till på samma sätt beträffande försäljningen, är det sannolikt riktigt som jag tidigare anfört, att Hägglunds troligen inte visste om försäljningen förrän i sista stund. Som tidigare antytts förelåg erbjudande från statens sida om någon form av samgående när det gällde fabriken i Mellansel, men detta blev inte av. Orsakerna kan vara många och jag skall inte beröra dem, men en sak vill jag gärna ha sagt, och det är att vid den tidpunkten ansåg inte Svenska handelsbanken att det var angeläget för Hägglunds att få ekonomiskt stöd från staten. Om företaget accepterat regeringens erbjudande då det gäller samgående i Mellansel, hade detta sannolikt inneburit att företagets ekonomiska situation inte fått sådana följder som det blev. Jag har också, herr talman, sett att företrädare för ASEA uttryckt den meningen, att det måste vara bättre att ASEA köpte delar av företaget än att eventuellt utländska intressen skulle göra förvärvet och fara utomlands med tillverkningen. Det uttalandet kan naturligtvis göras, men någon anledning att ställa frågan i det här sammanhanget fanns enligt min mening inte. Man kan ställa motfrågan: Vad blir det av tillverkningen efter att den helt upphört i Gullänget? Enligt uppgifter skulle en del läggas ned, en del flyttas över till Danmark och en del inkluderas i ASEA:s övriga företag här i landet. Jag skulle tro — trots direktör Nicolins uttalande i Svenska Dagbladet — att det för ASEA hade betydande värde ur konkurrenssynpunkt att Hägglund & Söners motortillverkning upphörde. Vidare har direktör Nicolin förklarat, att långt innan ASEA inledde förhandlingarna med Hägglund & Söner skulle ASEA ha erbjudit sig att diskutera ett samarbete om hur Hägglundsaffären skulle klaras upp. Vad hade ASEA då i tankarna? Tror någon att det var omtanken om Hägglunds bästa? Nej, säkerligen inte. För övrigt är redogörelsen omkring hur framställningen till regeringen skett så egendomlig att jag skulle vilja fråga inrikesministern: Var det riktigt att ASEA gjorde framställning om samarbete? Om så är fallet varför kom inte förhandlingar till stånd? Direktör Nicolin säger också i ett tidningsuttalande, att det länge hade stått klart för initierade att Hägglunds kunde hamna i en kris efter lokaliseringen till Mellansel. Jag förutsätter att även Svenska handelsbanken måste ha tillhört de initierade, och då frågar man sig varför inte Hägglunds kunnat få erforderlig hjälp för att tidigare framföra sina bekymmer till regeringen. Hägglunds rådgivare och konsult direktör Ahlzén har sagt att »de sista åren» hade varit starkt förlustbringande.

Ja, herr talman, det synes vara den tågordning som varit rådande i fallet Hägglund & Söner. Klander har också framförts mot att Hägglunds inte fått veta något om inrikesministerns planer när det gäller garantilånet. Av den anledningen frågar jag inrikesministern: Har någon representant för Hägglund & Söner gjort några närmare förfrågningar om regeringens syn på låneärendet, och har Hägglunds varit ovetande om varför de inte omedelbart fick hela det begärda garantilånet på 10 miljoner kronor? Slutligen vill jag säga att jag tar avstånd från en del av de beskyllningar som några tidningar riktat mot bröderna Hägglund personligen. Jag vill också understryka den betydelse Hägglundsföretaget haft för framför allt örnsköldsviksregionen. Med vad jag här anfört ber jag att ännu en gång få tacka inrikesministern för svaret, som jag bedömer som mycket positivt. Jag vill också uttala den förhoppningen, att det inom den närmaste framtiden skall bli möjligt att till örnsköldsviksregionen föra ytterligare sysselsättningsobiekt för de människor som blivit eller kommer att bli friställda, så att de får arbete i den bygd där de har skaffat sig egna fastigheter och i övrigt är fast förankrade.

Herr talman! I min interpellation har jag ställt två frågor till inrikesministern. Jag har frågat, om statsrådet i anslutning till det aktuella fallet Hägglund & Söner finner anledning att ta några initiativ avseende framläggandet av förslag dels angående förlängd varselplikt före nedläggning av företag eller väsentlig reducering av driften, dels insyn och medbestämmanderätt i företag vilka kommer i åtnjutande av lokaliseringsstöd. Vidare har jag frågat, om statsrådet anser en omprövning av lokaliseringspolitiken motiverad i syfte att i högre grad inrikta de samhälleliga resurserna på utvecklande och anläggning av samhälleligt ägda företag. Jag ber nu att till inrikesministern få framföra mitt tack för svaret på min interpellation, även om jag inte är tillfredsställd med detsamma. Vad den förlängda varselplikten beträffar och även när det gäller frågan om insyn är statsrådet ganska utförlig i sitt svar, medan han inte lämnar något svar alls på frågan om medbestämmanderätt i de företag som kommer i åtnjutande av lokaliseringsstöd. Dessutom tycks fråga nummer två efter svaret att döma ha blivit missuppfattad av inrikesministern. Statsrådet anser sig inte ha funnit anledning att redogöra för den konkreta handläggningen av den så kallade Hägglundsaffären och för hur de statliga organens insyn har utövats i olika faser. Detta tillvägagångssätt av statsrådet finner jag anmärkningsvärt, eftersom det helt säkert hade varit av intresse för riksdagen att av inrikesministern få en redogörelse för den frågan. Riksdagen är ju ändå den myndighet som på sin tid beslöt om den lokaliseringspolitik som tillämpas och som innebär att staten gör ekonomiska insatser i privata företag. Varför skulle då inte riksdagen ha kunnat få en sådan redogörelse? Inrikesministern har ju givit den till exempelvis Svenska Dagbladet. Hägglundsaffären är ju ändå ingen vardaglig företeelse, får vi hoppas. Efter vad som framgått av uttalanden från regeringsledamöter är Hägglundsaffären en skandal. Vid arbetarmässan i Luleå för en tid sedan betecknade också finansministern de ansvarigas uppträdande i detta fall som oanständigt. Wallenbergkoncernen befäster genom denna affär sin monopolställning. Af fären gjordes inte för att skaffa koncernen ökade produktiva resurser. Den gjordes upp bakom ryggen på regeringen och de anställda, trots att stora belopp av samhälleliga medel hade satsats i Hägglund & Söner. Avtal med de anställda och deras organisationer sattes också helt ur kraft och bröts. Jag vill i sammanhanget hänvisa till vad som stadgas i avtalet om företagsnämnderna. Där heter det bland annat att »——— i fråga om nedläggande, inställelse eller väsentlig inskränkning av företagets drift skall samråd äga rum inom företagsnämnden beträffande åtgärderna.» Några sådana förhandlingar ägde aldrig rum. Nyheten om försäljningen, som kom att äventyra omkring 700 anställdas arbete, meddelades då dessa i stor utsträckning befann sig på semester. Ett sådant handlande visar vilken nonchalans det privata näringslivet kan visa de anställda; samma anställda som man vid festliga tillfällen ger de bästa lovord och säger vara en skicklig arbetarstam, arbetare och anställda som hyser »vi-anda» och som alltid är solidariska med företaget. Men när man i detta storföretag ser att det går att tjäna pengar på försäljning eller köp av företag eller genom att helt enkelt lägga ned driften — som signalerats i fallet »Konstsilke» i Borås — så handlar man därefter. De anställda följer med på köpet — de har ju inte något som helst inflytande. I bästa fall tillhör de försäljningsvaror, i andra fall tar storfinansen inget som helst ansvar för de anställda utan detta övervältras helt på samhället. Vilka är då inrikesministerns slutsatser av erfarenheterna i fråga om behovet av insyn för att tillvarataga samhälleliga intressen? Jo, enligt statsrådet har det redan tidigare funnits möjligheter till insyn genom att arbetsmarknadsstyrelsen träffat en överenskommelse med bankerna om generellt samarbete rörande administrationen av lokaliseringsmedlen. Arbetsmarknadssty relsen har dock funnit att denna överenskommelse inte ger tillfredsställande möjligheter att få den fortlöpande insyn i företagen som behövs. Därför har arbetsmarknadsstyrelsen hos regeringen begärt att få befogenhet att granska l1okaliseringsföretagets ekonomi, verksamhet och utveckling genom anlitande av fristående revisionsbyråer. Vidare hänvisar statsrådet i sitt svar till det beslut som regeringen nyligen fattat i konselj att generellt fastlägga företagens skyldigheter att ge information, så att myndigheterna fortlöpande skall kunna följa utvecklingen hos de företag som får samhälleligt stöd. Jag noterar att detta är ett steg på vägen mot att ge staten insyn i företag som får mottaga lokaliseringsstöd. Att anlita fristående revisionsbyråer kan måhända vara ändamålsenligt. Jag säger »måhända» därför att jag undrar varför inte de statliga myndigheternas resurser på området skulle kunna utnyttjas. Anmärkningsvärt är att inte ens statsrådet helt litar på de nya åtgärderna. Han säger att »insynen i stödföretagen blir illusorisk om inte företagen i god tid lämnar riktig information». Av detta uttalande att döma har alltså företagen i fortsättningen möjligheter att gå bakom ryggen på regeringen och de anställda. Vi kan få uppleva fler Hägglundsaffärer — på annat sätt kan jag inte tolka denna del av inrikesministerns svar. Därför är det anmärkningsvärt att statsrådet så helt förbigår min fråga om medbestämmanderätt i företag vilka kommer i åtnjutande av lokaliseringsstöd. Förhållandena härvidlag skall alltså vara desamma som tidigare — skillnaden är endast den att förbindelserna, då det gäller det minimum av insyn som går att få, i fortsättningen skall skötas av en revisionsbyrå i stället för av en bank. T.o.m. i Norrland, där befolkningen för sin sysselsättning i så stor omfatt ning är beroende av det statliga stödet till företag är man förvånad — ja, i betydande utsträckning motståndare till att samhället helt avstår från medbestämmanderätt i de företag som erhåller lokaliseringsstöd. Man anser, och det med full rätt, att samhället bör ha samma inflytande i ett företag, där samhället satsar pengar, som storbankerna har i de företag, där de satsar pengar. Vidare är jag, herr talman, förvånad över att statsrådet ur min interpellation vill utläsa att jag förordat en omprövning av »lokaliseringspolitikens inriktning, så att stödet inte också i fortsättningen skall lämnas till privata företag, som etablerar sig eller utvidgar sin rörelse på orter som är lämpliga från lokaliseringssynpunkt». Varken jag eller någon annan inom mitt parti har, såvitt jag vet, ställt frågan på ett sådant sätt.

Vidare hade jag tänkt fråga, om statsrådet anser skäl tala för ett initiativ från regeringen till att i lag fastställa skyldighet till varselplikt för företag, vilka avser att företa driftinskränkningar. Nu har statsrådet i sitt interpellationssvar till herr Hermansson redan meddelat att han inte ämnar gå den vägen. Jag beklagar detta. Slutligen, herr talman, vill jag återkomma till min kommentar till att statsrådet i sitt svar på min interpellation inte ingick på frågan om huruvida händelserna på arbetsmarknaden även berättigar till en annan slutsats; jag syftar på om staten, när den satsar medel på lokaliseringsstöd, utöver en ökad insyn även har anledning att förbehålla sig medinflytande eller medbestämmanderätt i fråga om företagens skötsel.

Herr talman! Det är en vidlyftig fråga vi diskuterar. Kanske kan vi ändock begränsa debatten en liten smula. Låt mig först säga att det som har inträffat skall bedömas mot bakgrunden av att vi har en lokaliseringspolitik under en försöksperiod på fem år. Den beslutades år 1964 med tillämpning från och med den 1 juli 1965. Dessförinnan hade vi en verksamhet via arbetsmarknadsstyrelsen. I början av år 1963 byggde man industrilokaler som statskommunala beredskapsarbeten. Förutom detta hade vi också det stöd som via industrikreditgarantier för lån kunde utgå till företag.

Denna prövning överensstämmer i mycket med den som bankerna gör. I allmänhet har ju företagen en bankförbindelse, med vilken de ingående diskuterar sina kreditproblem. För det mesta är det också bankerna som har de stora engagemangen. De ger även rörelsekrediter; det kan vara viktigt att framhålla detta. Bankerna går vanligen in med sina engagemang mot säkerheter som ligger i fastigheterna eller, som man brukar säga, 1 botten. Efter bankerna kommer som regel de statliga krediterna, men ovanpå dessa ligger ofta, för att inte säga oftast, också bankengagemang i form av rörelsekrediter. Bankerna har därför ett betydande intresse av ingående studier av rörelserna och är utomordentligt angelägna att följa företagens utveckling. Det var från dessa utgångspunkter som arbetsmarknadsstyrelsen fann anledning att föreslå att kontakt skulle tagas med bankerna i den lokaliserings politiska verksamheten. Det träffades ett avtal med Mellansvenska banken, i vilken de stora bankerna, de som har åtskilliga kontakter med skilda företag, är engagerade. Detta avtal innebar i huvudsak att bankerna skulle hålla arbetsmarknadsmyndigheten underrättad om utvecklingen i företagen och — som man förväntade sig — i god tid slå larm, om någonting skulle ge anledning till speciell uppmärksamhet eller till särskilda diskussioner. Innan man vet hur ett system fungerar kan det inte dömas ut. Det är först när erfarenheter vunnits — även de som är dåliga — som det finns anledning att ompröva frågan. I detta fall har arbetsmarknadsstyrelsen, såsom jag angivit i mitt interpellationssvar, sagt att vad som här skett inte är en fullt tillfredsställande ordning utan att vi behöver även andra möjligheter. Vi har låtit våra jurister och andra experter pröva frågan, och det är möjligt att bl.a. banksekretessen är en detalj i sammanhanget som hindrar eller försvårar möjligheterna till all den insyn och alla de upplysningar som vi skulle kunna få via bankerna. Det är därför ganska rimligt att vi i fortsättningen själva begär att få en med bankerna likvärdig möjlighet till insyn i företag. Det är den ändring som nu har vidtagits. Detta betyder inte att vi i det aktuella fall som diskuteras har haft en icke tillfredsställande insyn. När företaget till företagarföreningen anmälde sitt behov av ytterligare kreditgarantilån påbörjades ett utredningsarbete.

Herr Lorentzon undrade varför vi inte anlitar våra egna experter. Jo, det gör vi så långt deras krafter och resurser räcker. Men om vi samtidigt har en rad ärenden, aktuella problem om lokalisering och kreditgaranti, måste de engageras i dessa uppgifter, och då får vi skaffa förstärkning utifrån. Man kan naturligtvis överväga som ett alternativ till anlitande av fristående revisionsbyråer att vi skulle bygga upp en egen administration för denna uppgift. De erfarenheter vi har av de senaste månadernas kontakter med den speciella, utifrån anlitade revisionspersonalen är emellertid mycket goda. Dessa tjänstemän har i lika hög grad som våra egna tjänstemän ständig kontakt med oss i kanslihuset och vi kan kalla på dem vid vilket tillfälle som helst för att ytterligare få diskutera problemen. I detta sammanhang kan det vara anledning att uppmärksamma den kommuniké som i slutet av maj lämnades från företaget — det är en offentlig handling, herr talman!

Jag vill ur kommunikén ytterligare anföra följande: Bolaget har under de senaste åren expanderat utomordentligt snabbt, vilket ansträngt dess ekonomi. Expansionen har varit förenad med betydande anläggningsinvesteringar och mycket stora kostnader för utvecklingen av nya produkter. Vidare omnämnes att årsomsättningen gått mycket snabbt upp till 146,5 miljoner kronor under 1966 och man be räknade att årsomsättningen 1967 skulle stiga till cirka 180 miljoner kronor. Företaget har alltså självt angivit orsakerna till den likviditetssituation i vilken det råkat och vilken gav anledning till att söka ett ytterligare stöd från staten. Ja, vi hade självfallet anledning, såsom jag framhållit, att noga utreda denna situation och vi tillkallade särskild expertis som skulle bistå oss i detta arbete. Vi ville utreda om en kreditgaranti på 10 miljoner kronor skulle vara tillräcklig eller om det skulle komma att visa sig att behovet kanske var större än vad som hade angivits i den ursprungliga ansökan. Likaså ansåg vi det nödvändigt att få en mycket klar bild av lönsamheten hos de skilda produkter som man sysselsatte sig med. När vi hade tillkallat våra experter fick vi med bankens medverkan tillgång till allt det material, som var erforderligt för vårt utredningsarbete, och all den insyn som var nödvändig. Jag vill gärna framhålla detta, så att ingen missuppfattning skall råda på denna punkt och för att undvika en sådan tolkning av tidigare uttalanden, att vi inte skulle ha haft en tillräcklig insyn. Vad jag vid något tillfälle velat framhålla är att vi, om företaget några månader tidigare hade tagit kontakt med företagarföreningen och så småningom med kommerskollegium och departementet, kanske på ett tidigare stadium hade kunnat slutföra vårt arbete med utredningen. Detta skulle ha underlättat hela den diskussion som vi sedan fört. Men, herr talman, lägg märke till vad som står i inledningen till den tidigare nämnda kommunikén, nämligen att vi var överens med företaget om att lämna en kreditgaranti på 3 miljoner kronor i avvaktan på resultatet av pågående utredning. Vi var också överens om en förpliktelse för företaget, inmebärande att företaget inte skulle avveckla någon del av verksam heten utan att först underställa staten och Svenska handelsbanken ett sådant beslut. Denna förbindelse, som undertecknades såväl av företaget som av banken och som innefattade detta krav på kontakt vid en eventuell avveckling av någon del av företaget, gällde till den 1 juli. Våra experter blev så småningom färdiga med sitt arbete, som utmynnade i en promemoria, innehållande en rekonstruktionsplan med kapitalengagemang som gick längre än vad som tidigare hade föreslagits. Denna promemoria blev klar vid midsommartiden. Då hade vi alltså ungefär en vecka på oss i kanslihuset för att analysera utredningens resultat och förslag och för att diskutera med företaget och banken om det kapitalbehov som skulle komma att föreligga. Vi ansåg detta vara en alltför kort tid och tog därför på nytt upp förhandlingar med Svenska handelsbanken, som företrädde företaget både i förhandlingarna i maj vid den överenskommelse som då träffades och vid detta tillfälle. Vi begärde att förhandlingarna skulle föras så, att en ny kreditgaranti kunde lämnas under samma förbindelse från företaget och banken om att ingen avveckling skulle ske utan att den först underställdes staten. Vi var beredda att gå igenom materialet i vår promemoria i så god tid, att nya förhandlingar skulle kunna tas upp omkring den 15 augusti i syfte att klara svårigheterna fram till den 1 oktober, till vilket datum den nya förbindelsen enligt vårt förslag skulle gälla. Det var den 27 juni som vi överlämnade de skriftliga förslagen till banken, vilka gällde både banken och företaget. Jag har tidigare i medkammaren omtalat — och därför anser jag mig, herr talman, oförhindrad att göra det också i denna kammare att jag den 29 juni på morgonen blev uppringd av den som varit bankens företrädare i våra dis kussioner. Han meddelade att man från bankens sida var beredd att skriva på den nya förbindelsen och godkänna förslaget om en ytterligare kreditgaranti på 3 miljoner kronor, som skulle innefatta det kapitalbehov som vi var överens om var nödvändigt för företaget, tillsammans med bankengagemangen, och som vi ansåg vara tillräckligt fram till den 1 oktober. Det beskedet fick jag alltså från banken på förmiddagen den 29 juni, samtidigt som man meddelade att man inte kunde sammanträda med bolagets styrelse förrän i början av följande vecka. Först då kunde vi få underskriften från styrelsen. Jag förklarade då att vi kunde ta ett beslut reservationsvis i konselj den 30 juni och sedan expediera det när också bolagets undertecknade förbindelse förelåg. Som framgått av diskussionen hade jag fått telegram från kommunalmän och fackföreningsfolk där uppe, där man begärde information; man hade inte fått någon information från företagets sida. Jag blev uppringd den 29 på eftermiddagen och kunde då meddela — jag ansåg mig förhindrad tidigare — att det inte fanns någon anledning till oro vare sig ute i kommunerna eller bland de anställda. En ny förbindelse, på samma villkor som tidigare, var på väg, vi var överens vid förhandlingarna, och därför kunde man ta det lugnt! Det var det beskedet jag lämnade, och det är därför jag är så angelägen att offentligt upplysa om det besked som jag hade fått från banken på förmiddagen den 29. Vi tog beslutet reservationsvis i konseljen den 30 juni. Det var först på omvägar via arbetsmarknadsstyrelsen som vi — kanske mer av en tillfällighet — vid ett sammanträde kl. 2 på eftermiddagen den 30 fick besked om att ASEA inköpt delar av Hägglund & Söners verksamhet samt att ASEA an mält att man ämnade företa nedläggelser som skulle beröra omkring 700 anställda. Det är väl inte förvånansvärt om vi då omedelbart ringde banken och bad om ett sammanträffande, som vi fick på eftermiddagen kl. 16. Vi började sammanträdet med att ge uttryck åt den förvåning som vi kände över att samtidigt som vi fört öppna, förtroendefulla förhandlingar fram till ett resultat enligt bankens besked på morgonen den 29, så hade förhandlingar om en försäljning pågått bakom vår TY8S: Varje annan uppgift är felaktig. Jag har sett herr Nicolins uttalande i Svenska Dagbladet. Det är alltså offentligt. Jag har själv kommenterat det. Herr Nicolin hade via en fackföreningsman skickat ett bud! Det behövs sannerligen inga springpojkar, och jag skulle inte tro att fackföreningsfolket är berett att tjänstgöra som springpojkar i det avseendet. Det var förbundsordförande Åke Nilsson, som i ett samtal med herr Nicolin kommit in på dessa frågor, varvid han ställt frågan till Nicolin, om ASEA tänkte köpa Hägglund & Söner. Han fick då beskedet: Inte alls! Det har vi inget intresse av, ty man har i Västerås en tillräckligt stor tillverkningskapacitet för att ta över den tillverkning som sker i Örnsköldsvik. Det var detta besked om att det inte fanns något intresse att köpa från ASEA:s sida, som herr Åke Nilsson :ämmnade mig vid ett tillfälle då vi hade ett sammanträde om en del andra problem — alltså besked i rakt motsatt riktning än vad som skedde. Jag vet inte om herr Nicolin haft den förhoppningen att Åke Nilsson skulle komma till mig och säga att ASEA var intresserat av att köpa Hägglund & Söner. Åke Nilsson hade emellertid fått en helt annan uppfattning — det har jag kontrollerat i efterhand med herr Åke Nilsson, som självfallet är beredd att stå för den. Sedan ringde jag av en ren tillfällighet någon dag därefter till Västerås för att tala med direktör Nicolin om andra problem. Ingenting sades då om att det skulle föreligga något intresse från ASEA :s sida att gå in och medverka till att klara upp de här problemen. Jag tror det är en efterhandskonstruktion, eller också är det ett förfärligt misstag från herr Nicolins sida om vilka kanaler man kan använda och vilka besked man i så fall kan lämna för att få till stånd en allvarlig diskussion. Detta gäller också om de uttalanden, som under hand framfördes, att banken skulle ha underrättat oss om pågående förhandlingar. Ingenting i den vägen har förekommit. Från bankens sida sade man, när man ringde och gav beskedet om den nya förbindelsen på morgonen den 29, att det förhållandet att vi inte gick med på de 7 millionerna utan stannade vid 3 skulle påskynda förhandlingarna för en avveckling av vissa delar av verksamheten där uppe. All right — jag svarade att i den mån man kunde få en uppgörelse, som vi fick pröva — det förutsattes ju i förbindelsen — och den skulle visa sig vara lämplig med hänsyn till kapitalbehovet m. m, från företagets sida, så hade vi ingenting att erinra. Vi har aldrig gjort några erinringar, och det står ingenting i förbindelsen om att företaget inte skulle kunna få ta upp förhandlingar ända fram till en försäljning. Men vi skulle underställas detta, innan det blev ett slutgiltigt resultat. Det var alltså läget. Det förvånar mig att det från en av företagsledarnas sida har sagts, att något bestämt besked om ytterligare lån längre fram inte lämnades av regeringen. Det fanns ju ett skriftligt förslag, som var lämnat till banken och som banken hade godtagit. Det är klart att jag delar förvåningen med herr Sundelin, om företagets ledning inte var underrättad av banken om det faktiska förhållandet, att vi hade diskuterat oss fram till en överenskommelse om ett nytt kreditengagemang från statens sida. Längre kan jag inte komma, och jag har ingen anledning att gå längre. Jag har velat klarlägga läget. Detta framgår väl också ganska klart, om Svenska Dagbladets återgivande av det uttalandet är riktigt, och det har jag ingen anledning att betvivla, vari man från företagsledningens sida säger att »diskussionerna fortsatte därför under natten mellan den 29 och 30, tills vi tidigt på morgonen den 1 juli nådde full enighet». Avtalet med ASEA och ESAB träffades således efter det att låneöverenskommelsen med regeringen utlöpt, alltså efter kl. 12 på natten. Då var man formellt fri från den förbindelse som man hade undertecknat — den som banken hade meddelat att den på nytt var beredd att underteckna. Är det så underligt, herr talman, om vi reagerar starkt mot detta? Det är ändå fråga om förtroende mellan människor och mellan institutioner. Här företräder vi staten, medborgarintressena, å den andra sidan har vi att göra med företag och banker. Vi räknar självfallet med att det skall vara möjligt att föra förtroendefulla överläggningar. Man skall inte vara vänlig i affärer, brukar det heta. Alldeles riktigt, det är en gammal god regel. Men det är inte fråga om vänskap i det här fallet, utan det är fråga om reella ting, bedömningar, tillit till varandra när man förhandlar. Skulle det brista i det avseendet kommer vi in i utomordentliga svårigheter framöver. Från statens sida är vi angelägna om att återuppta ett förtroendefullt samarbete — det finns många frågor som bör lösas gemensamt — men det är klart att vår vaksamhet kommer att vara större. Vi måste också tillskapa regler som gör det möjligt att undvika sådana händelser som här har inträffat. Vi är indignerade över att på något sätt ha blivit lurade, men det mera reella är ju att de anställda och kommunerna inte har fått veta någonting av vad som förekommit utan fått beskeden efteråt. Vid resonemangen den aktuella eftermiddagen ställde banken frågan: Om vi underställer er det tilltänkta avtalet, hur skulle ni då ställa er? Svaret blev, att för det första skulle våra experter få göra en snabb prövning av avtalsförslaget. För det andra skulle vi vilja fortsätta förhandlingarna med ASEA-ESAB för att underlätta en övergång, framför allt i Örnsköldsvik men också i Halmstad och kanske på andra platser. För det tredje hade vi velat se vilka kapitalanspråk som hade ställts på staten för att vi härigenom skulle kunna vinna ytterligare tid. Emellertid fanns ingen anledning för banken och företaget att uppskjuta sina förhandlingar. Man meddelade bara, att en uppgörelse hade träffats. Man behövde inte längre de pengar som staten var beredd att gå in med. Det beslöts då att de 3 miljoner kronor, som tecknats såsom kreditgaranti i maj, omedelbart skulle tas upp för omprövning. De låg ju inom ramen för den diskussion som vi förde. Man kan ju ge uttryck för sin indignation i olika ordval. Jag har velat klarlägga sakläget, och jag tror att det är tillräckligt. De som lyssnar eller läser protokollet får själva göra sin bedömning. Herr talman! Jag hoppas att jag har givit svar på de frågor som ställts av herr Sundelin och även av herr Lorentzon. Dessutom har herr Lorentzon velat ta upp ytterligare några mera principiella frågor kring dessa problem. Frågan om den ökade insynen har jag berört. Frågan huruvida vi skall gå längre och kräva medbestämmanderätt är ett utomordentligt intressant och viktigt problem. Man har i det sammanhanget anledning att ställa frågan om medbestämmanderätten skall utövas av staten eller av företrädare för de anställda. Den är synnerligen intressant ur skilda synpunkter. De två mittenpartiledarna erbjuder ju nu de anställda inträde i styrelserna, men jag har ännu inte sett något besked från de anställdas organisationer om hur de ställer sig till denna propå. Jag tror att det är utomordentligt viktigt att det blir en reaktion från de anställda och deras organisationer i dessa frågor. Skall staten gå in med egna företrädare och utöva medbestämmanderätt, vilket ansvar tar vi på oss i det ögonblicket? är det ansvåret bara gentemot det kapital som vi eventuellt gått in med, eller är det också ett medansvar för den fortsatta utvecklingen av företaget? Jag tror att det finns anledning att diskutera även de frågorna. När det sedan gäller den lokaliseringspolitiska aktiviteten försökte jag inte att avsiktligt missförstå herr Lorentzon. Jag ville göra klart att det 1okaliseringspolitiska stöd som vi arbetar med, det har vi hittills ansett inte böra eller skola gå ut till de statliga företagen; deras kapitalanskaffning skali ske i annan ordning. Detta betyder inte att vi är inaktiva i detta avseende, att inte diskussioner om en utbyggnad av den samhälleliga verksamheten förekommer, att inte utredningar görs o.s.v. Men problemet får där klaras på ett annat sätt. Såvida man inte lägger om de statliga företagens förvaltningsformer, så att statens företag blir mera likställda med de privata företagen, tror jag inte heller det finns någon anledning att förändra det sätt på vilket vi använder de lokaliseringspolitiska medlen.

Herr talman! Jag ber först att få tacka inrikesministern för denna kompletterande redogörelse — jag tror att det var en värdefull och klok åtgärd att lämna den, eftersom diskussionerna på detta område alltjämt är så förvirrade som de i själva verket är. Jag medger att man kan tala om dessa frågor med olika ordval — och jag får kanske erkänna att ordvalet i viss mån beror på vilken rutin man har när man skall ge sig in i en så här vidlyftig diskussion för att få sagt vad man egentligen vill ha sagt. Statsrådet nämnde den artikel som fanns i Svenska Dagbladet. Jag läste där bl.a. att Nicolin hade sagt, att man erbjudit 230 av de arbetslösa i Örnsköldsvik plats och möjligheter till arbete i Västerås. Han tillade att 50 av dem som fått erbjudande hade accepterat. Gårdagens tidning i Örnsköldsvik — den enda som trycks där och som har mycket god kontakt med både företagen och arbetarna i området — har en ganska stor rubrik där man meddelar att endast två från Hägglunds har flyttat till Västerås. Tidningen redogör också för hur den ena efter den andra varit där nere och fått erbjudande om sådana arbeten som de enligt sin egen mening inte skulle utföra, varför de åkt tillbaka till Örnsköldsvik. Jag vill gärna ha sagt detta, därför att någon under hand har talat om för mig att det väl ändå inte finns några arbetslösa i örnsköldsviksregionen, eftersom alla får plats och möjligheter att arbeta åt ASEA. Så är ingalunda fallet. Vi har i dag, såvitt jag förstår, 170 arbetslösa i Örnsköldsvik som friställts från fabriken, och man väntar att antalet skall öka.
Herr talman! Jag är mycket tacksam för inrikesministerns redogörelse om bakgrunden till Hägglundsaffären. Det har blivit klart i varje fall under de sista av dessa dagar, att mycket starka krafter är i rörelse för att söka klara storfinansen undan det spel som man egentligen varit orsaken till. Om inte affären klarlägges ordentligt för folk i allmänhet, kan det ju hända att storfinansen med dess stora press och möjligheter att skapa pressopinion lyckas vända på saken. Därför tycker jag att det var mycket glädjande att inrikesministern lämnade denna redogörelse nu. Jag saknade den faktiskt i inter pellationssvaret och efterlyste den därför i mitt debattinlägg här. Härefter kommer jag till frågan att bygga ut en egen administration i stället för den fristående revisionsbyrån. De banker som tidigare haft den sysslan för samhället har tydligen inte helt skött uppgiften på det sätt man kunnat begära. I varje fall har jag fattat saken så. I annat fall hade väl inte regeringen ändrat administrationen till en s.k. revisionsbyrå. Men varför talar inrikesministern om en fristående revisionsbyrå? Är det därför att byrån är fristående gentemot storfinansen? Om statsrådet menar det, så förstår jag saken bättre. Men då vill jag ställa en följdfråga: När den revisionsbyrån får så stort inflytande som det här blir fråga om, föreligger det då inte risk för att storfinansen köper upp människorna där? Det kan man ju mycket väl göra, eftersom storfinansen betalar bra och kan locka vederbörande även med andra fördelar. Sedan kommer jag till frågan om medbestämmanderätt i företagen. Centerpartiets ordförande är som bekant direktör i ett av de större cellulosaföretagen här i landet. Han gjorde för en tid sedan ett stort utspel, som blev mycket uppmärksammat i TV, radio och press, och sade att arbetarna i hans företag skulle få medbestämmanderätt. Det är riktigt att arbetarna inte har sagt någonting i den frågan, men jag tror heller inte att man kan lösa medbestämmanderätten på det sättet. Om det sitter en representant för arbetarna med i bolagsstyrelsen spelar ingen som helst roll. Vad jag menar med medbestämmanderätt, herr inrikesminister — det framhöll jag också i mitt förra anförande — är att staten skall ha samma medbestämmanderätt som bankerna i och med att samhället satsar pengar i ett företag. Inrikesministern menar nu att statsmakterna påtar sig ett stort ansvar för de anställda, och det är alldeles riktigt. Men det måste samhället göra alldeles oavsett om staten ikläder sig några förpliktelser i form av satsat kapital eller inte. I den broschyr från Industriförbundet, som jag antar har distribuerats till samtliga riksdagsmän under gårdagen, sägs det klart och tydligt ifrån att om man måste lägga ned ett företag, så är det samhällets sak att påta sig ansvaret för de anställda. Det kan inte näringslivet göra säger Industriförbundet. Vi vet också av erfarenhet att samhället måste ta det ansvaret. Och då menar jag att samhället måste ha medbestämmanderätt. Det måste följa med ansvaret — som väl ändå inte blir större då än om samhället inte har satsat något kapital. Slutligen bara några ord om frågan rörande den förlängda varseltiden. Statsrådet inskränkte sig till att säga att han nyligen har haft överläggningar i den frågan med arbetstagarorganisationer och <arbetsmarknadsstyrelsen. Statsrådet sade att arbetsmarknadsstyrelsen skall föra de förhandlingarna vidare för att undersöka möjligheterna att få en förlängning av varseltiderna till stånd. Någon varselplikt är det dock inte fråga om, framhöll statsrådet, som också tidigare i dag förklarat att han inte har tänkt sig någon lag i det fallet. De förhållanden som nu råder medför emellertid stora svårigheter inte bara för de direkt berörda utan även för andra. Jag vill här hänvisa till de ordförande i fackföreningar och företagsnämnder som under tysthetslöfte får meddelande om att företaget inom kort skall rationalisera bort en stor del av arbetsstyrkan, flytta produktionen till utlandet eller lägga ned hela driften. Dessa ordförande blir i många fall utsatta för starka psykiska påfrestningar, som de har mycket svårt att klara av. De ser sina arbetskamrater planera för framtiden, likt Karl Birger Andersson 1 Jan Myrdals senaste bok Moraliteter — även om inte alla bortrationaliserade har det lika väl förspänt som denne »friställde Andersson». De vet ingenting om framtiden, de har trott på talet om den fulla — ja, överfulla — sysselsättningen, de planerar för att köpa bil och sommarstuga, de planerar för att möjligen kunna bygga sig ett eget hem, de planerar för barnen som skall in i gymnasiet. Men de vet inte vad ordföranden har vetskap om — att deras framtid inte är så ljus som de själva trott. Det borde finnas en lagstadgad skyldighet om varselplikt, och varseltiden borde vara så tilltagen att de anställda har möjligheter att i god tid se sig om efter ett annat arbete. Nu kommer meddelandet om inskränkningarna i driften som en chock för många av de anställda. Man tycker att problemet inte skulle behöva vara olösligt, även om det kan vara svårt att lösa.

Herr talman! Jag skall bara ta upp ytterligare ett par problem till belysning.

Avsikten var att genom denna åtgärd få till stånd en form av dubbel granskning och bedömning av företagen samtidigt som det ansågs att bankerna hade de största möjligheterna till en kontinuerlig uppföljning av företagen. Vi har duktig personal, och det finns även ute i landet — jag tänker på företagarföreningarna — folk som bör ha möjlighet att medverka i den insyn som de nya bestämmelserna kommer att leda till. På samma gång skaffar vi oss möjlighet att på med bankerna likvärdiga villkor få insyn. Herr Lorentzon tog upp uttrycket »riktig information», som jag använt i mitt svar. Jag vill säga — och detta angav jag väl även i mitt förra anförande — att om vi, som i detta fall, inte får upplysning om att förhandlingar pågår, så är det bristfällig, oriktig, ej tillräcklig information. Det räcker inte med att en överenskommelse finns, om inte båda de parter som slutit avtalet därom är beredda att ge en tillfredsställande och riktig information. Det är angeläget att problemet i vilken omfattning vi går in och tar ansvar för företagen, om vi begär medbestämmanderätt, diskuteras innan anspråken ställs. Det skall naturligtvis inte leda till att vi hesiterar inför att i vissa sammanhang gå in också i de privata företagen eller liera oss med sådana företag. Vi har i vårt näringspolitiska program uttalat att vi står öppna härför. I allmänhet får vi insyn — det material som behövs för en granskning ställs till förfogande. Men när kommerskollegium efter de i detta fall aktuella förhandlingarna begärde att få ta del av det mellan Hägglund & Söner å ena sidan och ASEA-ESAB å andra sidan träffade avtalet så vägrade man till en början att lämna ut avtalet. ändå gällde det frågan om säkerheterna för de kreditgarantier som var utställda. Det var först sedan vi från departementets sida intervenerat via banken som dessa handlingar kom till kommerskollegium. Det finns alltså här en tröghetslag, som det sannerligen gäller att komma till rätta med. Jag vill, herr talman, göra ett citat ur ett organ som jag ofta läser, nämligen Svenska arbetsgivareföreningens tidning Arbetsgivaren. Den behandlade Hägglundsfallet i augusti månad och skrev då följande: »Med risk för att verka efterklok skall här endast sägas, att andra alternativ för handläggningen av denna fråga varit att föredra.» Det är ett milt omdöme men i sak oerhört träffande för dem som är informerade om vad som försiggick. Denna tidning och, hoppas jag, bakom den Svenska arbetsgivareföreningen reagerar alltså mot det förfaringssätt som här tillämpats. Om denna min tolkning är riktig, tror jag att det skall vara möjligt för oss att även i fortsättningen samverka med näringslivets företrädare. Våra erfarenheter är inte dåliga i detta avseende. Om denna händelse är ett undantag som bekräftar regeln, måste vi angripa undantagen och starkt kritisera dem för att de inte skall upprepas. För oss är det angeläget att söka ett så gott samarbete som möjligt också med Hägglundföretaget. Vi har goda kontakter med bröderna Hägglund. Jag har givit uttryck för min uppskattning av dem. De är tekniskt utomordentligt kunniga och står bakom en del av de tillverkningsobjekt på vilka företaget bygger upp sin produktion. Att de också känner ett socialt ansvar och ett samhällsansvar har jag intygat vid något tillfälle i ett lunchtal, som har åberopats i första kammaren. För det omdömet står jag även i dag. Därför tror jag att det skall vara möjligt, i den mån det krävs medverkan från staten, att bevara det stora verkstadsföretag som finns i Mellannorrland, och jag hoppas även att det skall kunna utvidgas och bereda tryggad sysselsättning åt många människor.

Herr talman! Herr Mellqvist har frågat om jag är beredd medverka till att riksdagen får en så utförlig redovisning av SJ:s framförliggande planer, att det blir möjligt att mera ingående diskutera tillämpningen av 1963 års trafikpolitiska beslut och när en sådan redovisning i så fall väntas bli möjlig. Herr Eliasson i Sundborn har frågat om jag anser att SJ:s planer på en nedläggning av flertalet järnvägsstationer i landet står i överensstämmelse med målsättningen för den statliga trafikpolitiken och om jag är beredd medverka till att dessa SJ:s planer snarast underställes riksdagens prövning. Herr Hamrin i Kalmar har frågat om jag är villig att låta riksdagen ta ställning till de principiella linjerna i SJ:s rationaliseringspolitik innan ytterligare nedläggningar av järnvägar eller indragning av stationer sker.

Herr Lundberg har bl.a. frågat om det finns någon genomtänkt och samordnad plan som ligger till grund för indragning eller nedläggning av järnvägsoch busslinjer samt stationer, flottleder etc. och i så fall vad den innehåller och om den tar hänsyn till industrins och befolkningens omflyttning, bostadsoch fritidsproblem, serviceoch transportfrågor. Slutligen har herr Petersson frågat vilka åtgärder jag ämnar vidtaga i anledning av SJ:s bebådade nedläggning av 800 stationer inom den närmaste åttaårsperioden för att tillgodose de krav på goda kommunikationer personer bosatta i glesbygder har rätt att ställa. Eftersom de olika frågorna har nära samband med varandra har jag funnit det lämpligast att svara på dem i ett sammanhang. Först en återblick för att ge perspektiv. Bilismens utveckling under 1950-talet och hittills under 1960-talet har inneburit en genomgripande förändring på transportområdet. Det är en internationell företeelse, men det är ingen överdrift att säga att förändringen har varit av större betydelse i vårt land än i flertalet andra länder. Antalet personbilar har ökat från 200 000 år 1950 till 1 800 000 år 1966, vilket motsvarar en ökning från en bil på 36 invånare till en bil på var fjärde invånare. Sverige har därmed den största biltätheten i Europa. Vidare har antalet utfärdade körkort ökat avsevärt, och de som har körkort kör bil i en helt annan utsträckning än tidigare. 1960 års folkräkning visade att redan då inte mindre än hälften av alla gifta män i åldern 25—54 år hade bil. I åldern 55— 64 år var det drygt 30 procent. Att detta i hög grad påverkar underlaget för den kollektiva persontrafiken är uppenbart. Vi åker ju i stor utsträckning bil även när vi skulle kunna åka tåg eller buss lika bra eller t.o.m. bättre. Detta avspeglar sig i att antalet bussar inte ökat så mycket och att det skett betydande strukturförändringar inom busstrafiken. I än högre grad har persontrafiken på järnväg påverkats. I fråga om persontrafiken har de nya trafikpolitiska riktlinjerna hittills inte inneburit några större förändringar i regleringssystemet. En del förenklingar och olika åtgärder för att främja en rationell utveckling övervägs, men behovsprövningen som grund för tillstånd till yrkesmässig persontrafik bibehålls. Förändringarna på persontrafiksidan beror således inte på någon mera liberal tillståndsgivning utan på den allmänna standardutvecklingen i förening med en politik som möjliggjort för allt flera människor i vårt samhälle att skaffa sig bil. Det nya i trafikpolitiken är att vi på ett helt annat sätt än tidigare stödjer den kollektiva persontrafiken. Det sker främst genom driftbidraget till SJ och statsbidragen till olönsam busstrafik på landsbygden. De kommunala insatserna för den kollektiva persontrafiken har också ökat: Godstrafiken har naturligtvis också i hög grad präglats av bilismens expansion. Antalet lastbilar har visserligen inte ökat lika starkt som antalet personbilar. Totala antalet lastbilar var år 1950 80 000 och år 1966 130 000. Men antalet tunga lastbilar — med en maximilast av 5 ton eller mer — har ökat från 5 000 till inte mindre än 45 000, d. v. s. niodubblats. Till detta kommer en mycket kraftig ökning av antalet specialbilar. Lastbilarna har sedan länge konkurrerat med järnvägarna om godstrafiken. Det gäller inte bara åkeribilarna utan i hög grad också de s.k. firmabilarna. Härvidlag innebär de nya trafikpolitiska riktlinjerna högst väsentliga förändringar. SJ har fått möjlighet att konkurrera på mera likartade villkor genom att man inte längre behöver lämna ut uppgifter om sina fraktavtal till konkurrenterna och genom att man nu har rätt att fördela sina vagnar efter företagsekonomiska bedömningar. Dessutom har transportplikten slopats på affärsbanenätet, d.v.s. den del av järnvägsnätet som skall drivas rent affärsmässigt och som således inte får statsbidrag. På lastbilssidan har tillståndsgivningen ökat så att den i praktiken inte längre utgör något hinder, och avsikten är att den behovsprövning myndigheterna nu utövar skall slopas helt. Den yrkesmässiga lastbilstrafiken kan därmed liksom järnvägen utvecklas där den har bättre förutsättningar än andra transportformer, vilket säkerligen kommer att påverka fördelningen mellan yrkesmässig trafik och firmabilar. Det är naturligtvis ingen tillfällighet att bilismen har utvecklats så starkt i vårt land. I förhållande till folkmängden har Sverige stor ytvidd. Bilismens utveckling har i hög grad bidragit till att bryta tidigare isolering och praktiskt taget överallt skapat väsentligt förbättrade transportmöjligheter. Stora och små företag har kunnat utvecklas även på platser utan direkt järnvägsförbin delse. Företag i närheten av järnvägsstationer har också utnyttjat de fördelar bilismen kunnat erbjuda. Bilen har skapat ökad frihet i fråga om arbetsplats och bosättning. Samhällsbyggandet har sedan länge i hög grad präglats av bilismen. Den gamla koncentrationen kring järnvägsstationerna har följts av en bebyggelse där de möjligheter till trafik som finns på gator och vägar varit avgörande faktorer. Bilismens utveckling har också haft stor betydelse för utvecklingen inom detaljhandeln och för annan serviceverksamhet. Allt fler utnyttjar bilen och medverkar därmed till ändrade förutsättningar för verksamheten på en rad olika områden. Den fortgående urbaniseringen har också betytt mycket. Självfallet har våra järnvägar hela tiden haft att anpassa sig till denna utveckling. SJ har här haft den svåra uppgiften att inte endast driva det gamla statsbanenätet utan även ta över ett stort antal enskilda och kommunägda järnvägar som redan på 1930-talet hade stora svårigheter att klara sig. Det är mot denna bakgrund vi bör se utvecklingen vid SJ efter bilismens stora genombrott på 1950-talet. Särskilt på korta och medellånga avstånd har järnvägen drabbats av en kraftig minskning i resandefrekvensen. På 15 år har antalet resor på avstånd upp till 50 km minskat med drygt 50 procent. Under samma tid har antalet resor på avstånd mellan 50 och 100 km gått ner med ca 40 procent. Denna utveckling kan konstateras i alla länder med en starkt utvecklad bilism. Dessa förändringar i trafikefterfrågan måste givetvis påverka SJ:s verksamhet. SJ arbetar också målmedvetet för att genom rationalisering minska kostnaderna och göra verksamheten mera lämpad för den förändrade trafikbilden. För att i framtiden fylla sin uppgift som effektivt och konkurrenskraftigt transportföretag måste SJ fortsätta sin strukturrationalisering. Detta innebär i fråga om persontrafiken bl.a. ett ökat antal expresståg, att trafiken leds genom de tätast befolkade områdena, en koncentration av den snabba trafiken till färre linjer och stationer, överflyttning av den regionala persontrafiken till landsväg — ofta från rälsbuss till vanlig buss — samt avbemanning eller nedläggning av mindre stationer. För trafikanterna medför dessa förändringar i det övervägande antalet fall en förbättrad trafikservice. Som ett färskt exempel på godssidan kan nämnas att den senaste omläggningen av trafiken på övre Norrland innebar en tidsvinst på inte mindre än ett dygn för gods till och från Mellansverige. Målet för trafikpolitiken är att för landets olika delar säkra en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnad. En övergång till landsvägstrafik är därför ofta i god överensstämmelse med riktlinjerna för trafikpolitiken. En sådan övergång blir mera angelägen om därmed förutsättningar skapas för en lönsam landsvägstrafik eller för en starkare inriktning på den ekonomiskt bärkraftiga järnvägstrafiken. I den mån det inte går att på företagsekonomiska grunder ge en bygd den trafikservice som från samhällets synpunkt är rimlig bör sådan service åstadkommas genom att ersättning utgår av allmänna medel. Som jag tidigare nämnt sker detta bl.a. genom den ersättning staten ger SJ för att täcka underskott på det kvarvarande trafiksvaga järnvägsnätet och de statsbidrag som utgår till olönsam busstrafik på landsbygden. Därutöver gör många kommuner betydelsefulla insatser. I samband med de av en så gott som enhällig riksdag år 1963 godkända riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken gjorde det sammansatta statsoch tredje lagutskottet följande uttalande, vilket också riksdagen godkände. »Enligt utskottets uppfattning utgör nedläggningen av trafiksvaga bandelar en naturlig anpassning till de förändrade förhållanden på transportmarknaden som inträtt bl.a. till följd av bilismens expansion. Riksdagen har också tidigare funnit att rationaliseringsverksamheten inom SJ, omfattande bl.a. nedläggning helt eller delvis av trafiksvaga bandelar, bör bedrivas med kraft.

Även om dessa planer är långsiktiga och preliminära, riskerar man naturligtvis att intrycket blir, att SJ nu fattat avgörande konkreta beslut i alla dessa sammanhang. Men så är inte fallet. Redovisningen av antalet kvarvarande järnvägsanstalter med full trafikservice efter 1975 betecknar SJ som en arbetshypotes grundad på preliminära bedömningar. Det är SJ:s uppgift att göra den företagsekonomiska och trafikmässiga bedömningen. Däremot är det inte SJ:s uppgift att göra de sociala och lokaliseringspolitiska värderingarna. I och för sig borde det vara till fördel, att man i god tid får en möjlighet att någorlunda bedöma i vilken omfattning man i framtiden kan räkna med järnvägstrafik mot bakgrunden av utvecklingen på bland annat bilismens område och kravet på en ändamålsenlig och effektiv trafikförsörjning. En arbetshypotes av det slag SJ redovisat kan inte gärna föreläggas riksdagen för något beslut. SJ måste alltid arbeta med sådana bedömningar och prognoser, men de kan aldrig binda vare sig SJ eller statsmakterna. En effektiv trafikförsörjning kan inte innebära, att trafiken till varje pris i fortsättningen skall upprätthållas just med järnväg. Det vore i många fall en dålig lösning. Om vi envist står fast vid att det är tåget som är den enda lösningen på trafikproblemen, då skulle vi få en både dyr och dålig trafikservice i många bygder. Den transporttekniska utvecklingen och utbyggnaden av vägnätet har gett oss flera möjligheter än tidigare att tillgodose transportbehovet. Det vore oklokt att inte utnyttja de möjligheterna. Vi kanske kan uttrycka alternativen så här. Just nu satsar vi omkring 200 miljoner kronor per år för att upprätthålla trafiken på det olönsamma järnvägsnätet. Om inte rationaliseringarna fortsätter, kommer kostnaderna för den icke lönsamma trafiken att öka snabbt och möjligheterna för samhället som helhet till insatser i bygder, där särskilda åtgärder är mest motiverade, att minska. Får vi den bästa trafikservicen genom att satsa mera pengar över budgeten just på järnvägstrafiken? Kan vi få en tillfredsställande trafikservice eller t.o.m. bättre i vissa fall till lägre kostnad genom att föra över trafiken till landsväg? Landsvägstrafiken har en större flexibilitet än järnvägstrafiken. I stället för att köra ett helt tåg kanske någon gång om dagen för att hämta upp ett litet antal passagerare kan man många gånger nå bättre service med en buss. Den är mindre och drar inte så stora kostnader. Bussturen kan få en sträckning som bättre motsvarar den aktuella bebyggelsestrukturen. Busstrafiken kan bättre anpassas till varje områdes speciella behov. Vi bör kanske ett ögonblick tänka efter vad det skulle ha inneburit, om vi i dag hade haft kvar alla de järnvävägar som lagts ned under årens lopp. En mängd banor skulle ha trafikerats med tåg, men antalet trafikanter skulle ha varit mycket litet. Människorna skulle i alla fall ha åkt bil eller buss. Driften av sådana järnvägslinjer skulle ha kostat oss ofantliga summor i form av löner till personal och kostnader för materiel och annat — kostnader som begränsat våra möjligheter till andra insatser för att bl.a. utjämna olikheter i standard mellan skilda bygder via exempelvis lokaliseringspolitik eller skatteutjämningsbidrag. Vi vill skapa utrymme för en fortsatt solidaritetspolitik. Men våra resurser är inte outtömliga. Därför måste vi sätta in resurserna där de ger den bästa effekten för människorna. Det gäller en avvägning för att lösa vårdfrågor, utbildningsfrågor, trafikförsörjning och mycket annat. Inom trafiksektorn måste vi då också pröva olika alternativ för att finna bästa möjliga lösningar och satsa på kommunikationer, som har reell betydelse för människorna. Den avvägningen är 1i varje fall för mig kärnfrågan i hela debatten om järnvägstrafiken. Nedläggning av trafiksvaga icke lönsamma bandelar beslutas efter noggranna bedömningar av Kungl. Maj:t. I varje nedläggningsärende tas kontakt med t.ex. berörda kommuner och andra representanter för trafikanterna och näringslivet, där bl.a. servicesynpunkter och = lokaliseringssynpunkter beaktas och formerna för ersättningstrafiken diskuteras liksom behovet av vägförbättringar och andra åtgärder som kan bli nödvändiga i samband med nedläggningen av järnvägstrafiken. Det är naturligt att regeringen i enlighet med de av riksdagen antagna riktlinjerna avgör om trafiken helt eller delvis skall läggas ned på en järnvägslinje, bl.a. därför att det i regel har ett direkt samband med den ersättning som utgår till SJ för drift av olönsamma järnvägslinjer. Därutöver betalar inte staten någon ersättning till SJ för de stationer och tåg som är olönsamma. Detta och rent praktiska skäl motiverar att SJ som hittills beslutar om enskilda stationer och tåg. väg till landsväg ingår även vid nedläggning av stationer som en betydelsefull förutsättning att SJ i god tid tar kontakt med berörda kommuner och kommunblock och ser till att det kommer att finnas en efter behovet tillfredsställande ersättningstrafik. Vidare bör SJ:s långsiktiga planer tillsammans med liknande bedömningar från andra trafikföretags sida i god tid kunna hjälpa planeringsråden att överblicka trafiksituationen i stort för länen som helhet. Från SJ:s sida är man självfallet beredd att lämna planeringsråden redogörelser för sin långsiktiga planering. Samtidigt är naturligtvis det utredningsoch prognosarbete som pågår ute i länen av utomordentligt värde för SJ:s bedömmningar. Varje enskild omläggning skall senare föregås av en noggrann bedömning av den art jag nyss beskrivit. Som bakgrund till SJ:s planer bör också nämnas att under de senaste 3—4 åren har i medeltal över 100 järnvägsanstalter avbemannats per år. Som en intressant upplysning i sammanhanget kan nämnas att en statlig utredning i Norge i år föreslagit att de norska statsbanorna framdeles skall få ett 40 tal bemannade stationer. Denna utveckling som pågår i många länder är 1 och för sig naturlig eftersom stationernas uppgift i järnvägsdriften ändrats radikalt. De anlades ursprungligen där så behövdes med hänsyn till tågens expediering. När de nu pågående utbyggnaderna av signaloch säkerhetsanläggningar är fullbordade, kommer hela tågrörelsen på SJ:s fulltrafikerade linjer att skötas från 10 å 12 trafikledningscentraler. Uppgiften för personalen på stationerna reduceras då till försäljning av järnvägens tjänster, och det är uppenbart att ett relativt stort kundunderlag fordras för att motivera bibehållandet av denna betjäning. Trafikvolymen är ofta så ringa, att lokal järnvägstrafik inte kan göras lönsam. Underskottet inom affärsbanenätet på den här aktuella trafiken har med sedvanliga kalkyler, inklusive full kapitaltjänstkostnad, uppskattats till inemot 100 milj.kr. per år. Styckegodstrafiken är i stort sett redan i dag överförd till landsväg. Vid avbemanningen av järnvägsanstalter ordnas den stationära servicen genom godsombud om så bedöms vara motiverat. Dessutom kan alla företag med betydande styckegodsmängd erhålla direktforsling till och från närmaste knutpunktsstation. SJ har i dessa sammanhang allt intresse av att det blir en tillfredsställande trafikförsörjning för berörda bygder med en busstrafik ansluten till järnvägsnätet vid närmaste större station . Busstrafiken medger stor smidighet med bl.a. fler och ofta mer centralt i samhällen belägna hållplatser och kan även i övrigt bättre anpassas efter det lokala trafikbehovet. Bebvggelsestrukturen är vidare 1 dag mer anpassad till bilism än till järnvägstrafik. Bebyggelsen har i regel utvecklats i anslutning till samhällenas genomfartsvägar. Därmed kan en busslinje många gånger genom sina tätt liggande hållplatser bättre betjäna befolkningen än en enstaka järnvägsstation, dit man ändå måste ta sig med något annat fortskaffningsmedel. Den lokala persontrafiken ombesörjs även invid de större städerna i stor utsträckning med landsvägsbussar. Bussar bör vara ett godtagbart transportmedel även för de mindre orterna, Rationaliseringen vid SJ är endast en del och samtidigt en följd av den strukturomvandling, som pågår inom landets näringsliv och som på sikt medför ekonomisk expansion och ökad levnadsstandard. Genom att SJ koncentrerar sig på den trafik, som från transportkostnadssynpunkt är lämplig för järnväg och överför övrig trafik till landsväg, utnyttjas landets resurser bättre. Härav följer för SJ:s del bl.a. minskat behov av kapacitetsutbyggnader samt bättre möjligheter att ge den kvarblivande väsentliga järnvägstrafiken ökad snabbhet och standard. Jag vill i detta sammanhang betona att den nya trafikpolitiken ger järnvägen nya möjligheter. Genom driftbidraget och andra åtgärder kan SJ bättre än tidigare hävda sig när det gäller den persontrafik och den godstrafik för vilken järnvägen tekniskt, ekonomiskt och kvalitetsmässigt är bäst lämpad. Det gäller bl.a. snabba transporter på medellånga och längre avstånd, där den spårbundna trafikens stora möjligheter att utnyttja modern teknik kan få utomordentlig betydelse. Rationaliseringen har naturligtvis stor betydelse för SJ som företag och därmed också för personalen. Men den medför självfallet också problem. SJ:s allmänna målsättning är helt naturligt att underlätta de personalförändringar som måste ske. Ett uttryck för detta är den överenskommelse SJ har träffat med Svenska järnvägsmannaförbundet om ett 12-punktsprogram med olika åtgärder för personalen i anslutning till rationaliseringarna och = strukturförändringarna vid SJ. Beträffande övergången från flottning till landtransport bör enligt min mening särskilda studier i varje särskilt fall komma till stånd då nedläggning av en flottled aktualiseras. Det är härvid viktigt att även de samhällsekonomiska synpunkterna kan beaktas. Planeringen av en så omfattande transportomläggning, som en nedläggning av en flottled innebär, bör på ett så tidigt stadium som möjligt göras i samråd med de statliga myndigheterna. Bestämmande för trafikuppdelningen bör därvid i enlighet med riktlinjerna för trafikpolitiken vara att transporterna sker till lägsta samhällsekonomiska kostnad.

Jag anser att vi bör eftersträva en tillfredsställande = kollektiv transportförsörjning även där trafikunderlaget inte är så starkt. Sedan är det en praktisk fråga, hur trafiken skall ordnas i de enskilda fallen. Där är enligt min mening det kommunala engagemanget ofrånkomligt. Den kollektiva = trafikförsörjningen handhas redan nu i stor utsträckning av kommunerna. Vi har ett växande intresse från kommunernas sida att aktivt medverka till att de lokala trafikfrågorna löses bättre. Kommunerna har också i många fall gått in i kollektiv trafik genom att ordna med skolbussar och genom att köpa tjänster från taxiföretagare 0. s. V. Det är en viktig uppgift för kommunblocken att ta upp och diskutera dessa frågor. Det kan också vara lämpligt att landstingen tar upp frågan från sina utgångspunkter. Det vore märkligt om vi i en utveckling, där allt flera människor får råd att hålla sig med egen bil och höjer sin standard när det gäller kommmnikationsservicen, inte skulle ha möjligheter att lösa frågan om en rimlig trafikförsörjning för grupper i samhället, som har särskilda problem.

Det kommer — som jag ser det — att i takt med den ökande bilismen bli allt svårare att lösa den återstående kollektiva trafikens problem på konventionellt sätt. I samma mån blir det allt naturligare, att man i stället försöker lyfta upp grupper med särskilda svårigheter i dessa avseenden till den standard när det gäller trafikmedel, som börjar vara allmän. Från kommunikationsdepartementets sida kommer vi att engagera oss aktivt bl.a. i samarbete med den s.k. glesbygdsgruppen i uppgiften att finna ändamålsenliga lösningar när det gäller trafikförsörjningen i bygder, där järnvägen inte längre spelar samma roll som förr och därför måste begränsa eller lägga ned trafiken och där kanske inte ens busstrafiken kan klara problemen. Vi har bl.a. tänkt oss en form av modellplanering av trafikförsörjningen i ett kommunblock av glesbygdskaraktär. I denna modellplanering kommer också Kommunförbundet att inbjudas att medverka. I fråga om riksdagens inflytande och möjligheter till insyn vill jag framhålla följande. Riksdagen kan på olika sätt utöva en fortlöpande kontroll av hur rationaliseringen av järnvägsdriften fortskrider. I SJ:s lekmannastyrelse ingår representanter för riksdagen. I samband med behandlingen av statsverkspropositionen får riksdagen varje år ta ställning till avgörande frågor för SJ och SJ:s rationalisering. Det sker när riksdagen beslutar om ersättningen till SJ för driften av olönsamma järnvägslinjer och när riksdagen tar ställning till SJ:s investeringar. I samband med att riksdagen år 1963 antog riktlinjerna för trafikpolitiken tillsattes vidare en trafikpolitisk delegation, som har till uppgift att följa utvecklingen i anledning av de beslut, som hittills har fattats när det gäller att uppnå den trafikpolitiska målsättningen. I delegationen ingår i dag — förutom representanter för näringslivet, personaloch fackorganisationer samt olika trafikgrenar — två riksdagsledamöter. För att öka riksdagens insyn i den trafikpolitiska utvecklingen avser jag att föreslå att den parlamentariska representationen i delegationen utökas. Jag vill i det sammanhanget också framhålla att departementet liksom hittills är berett att medverka i diskussioner om regional trafikplanering. Av den redogörelse jag här lämnat framgår att riksdagen har flera olika möjligheter att påverka de avgörande förutsättningarna för SJ:s rationalisering och planering. Med hänvisning till den närmare prövning som sker i de konkreta fallen och till de olika åtgärder jag nämnt har jag inte funnit det påkallat att förorda en omprövning av de av 1963 års riksdag antagna riktlinjerna för trafikpolitiken. Denna fråga är utomordentligt väsentlig och en allsidig debatt är naturligtvis mycket värdefull. Det gäller att så långt det är möjligt förena utvecklingens krav på rationella transporter med vår strävan att trygga en tillfredsställande transportförsörjning för landets olika delar. Det är, herr talman, den målsättning vi gemensamt måste söka förverkliga.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret även om det tacket knappast kan gälla innehållet i svaret, ty det är enligt min mening mycket otillfredsställande och, jag skulle också vilja säga, överraskande negativt. ” Redan i våras förekom i pressen uppgifter om att man i SJ räknade med att inom 5—10 år lägga ner 90 procent av antalet järnvägsstationer och hållplatser. Det gav då herr Hedlund anledning att interpellera den dåvarande kommunikationsministern Palme för att få närmare upplysningar i saken. Statsrådet Palme förnekade emellertid all kännedom om dessa planer — han kände inte alls till dem — och han bad för övrigt herr Hedlund om hjälp med att tala om för allmänheten att dessa planer inte på något sätt skulle vara ett uttryck för någonting som statsmakterna önskade eller hade bestämt. Tre månader senare publicerades från SJ:s sida uppgifter om att man kunde få räkna med att 800—900 bemannade järnvägsstationer skulle läggas ner till och med år 1975. Kvar skulle bli 200—300 bemannade stationer och därtill 400—500 obemannade lastplatser. Efter det att jag genom riksdagens upplysningstjänst begärt närmare upplysningar i saken, beslöt SJ:s ledning att offentliggöra en förteckning över de järnvägsstationer som, enligt dessa prognoser mer eller mindre säkert kunde bedömas, skulle bli kvar efter år 19735. Det är fullt förklarligt, herr talman, om dessa chockartade uppgifter väckt stor oro bland allmänheten. Det gäller inte minst de som arbetar inom företag, som är beroende av SJ:s trafik. Lika naturligt är det att de väckt oro bland SJ:s egen personal, som många gånger haft svårt att förstå intentionerna hos ledningen i Stockholm. En nedläggning av flertalet järnvägsstationer i landet skulle innebära en genomgripande förändring av våra kommunikationer. När riksdagen 1963 tog ställning till riktlinjerna för den framtida trafikpolitiken svävade den i fullständig okunnighet om att så här radikala förändringar kunde bli aktuella inom få år. Mot denna bakgrund har jag frågat kommunikationsministern om han anser att SJ:s planer på en nedläggning av flertalet järnvägsstationer i landet står i överensstämmelse med målsättningen för den statliga trafikpolitiken och om han är beredd att medverka till att dessa SJ:s planer snarast underställs riksdagen för en mer principiell bedömning. Tyvärr måste jag beteckna kommunikationsministerns svar som överraskande negativt. På den första frågan svarar statsrådet Lundkvist inte direkt, men hans uttalanden måste tolkas så, att han anser att denna omfattande nedläggning helt överensstämmer med den beslutade trafikpolitiken. Som svar på min andra fråga ger kommunikationsministern besked om att han inte är intresserad av att riksdagen gör någon ny principiell bedömning av trafikpolitiken med anledning av SJ:s långtgående nedläggningsplaner. Man får, herr talman, närmast det intrycket att kommunikationsministern helt delar SJ:s planeringsexperters uppfattning om fördelarna av att föra över även persontrafiken på landsväg. Man skulle t.o.m. kunna säga att kommurnikationsministern förefaller mer entusiastisk än vissa SJ-experter inför denna genomgripande trafikomläggning. Det är obestridligt att den snabbt växande bilismen försvagat järnvägarnas trafikunderlag, särskilt på kortare avstånd, och att detta gör det svårare för SJ att upprätthålla persontrafik. Det är uppenbart för alla. Jag vill inte förringa detta problem, men det måste ändå sägas att SJ:s egna åtgärder ibland förefaller att öka svårigheterna. SJ har ibland på landsväg satt in bussturer som enligt mångas mening direkt konkurrerat med tågoch rälsbussförbindelser; därmed har man fått ett sämre trafikunderlag för persontrafik på järnvägen, och så har resultatet blivit indragningar. Man kan också fråga sig om SJ utnyttjat alla möjligheter att åstadkomma en ökad persontrafik, t.ex. genom ett mer radikalt rabattsystem. Jag vill bl.a. fästa uppmärksamheten på att det statliga järnvägsföretaget i Kanada 1962 införde ett nytt serviceoch prissättningssystem som tre år senare utsträcktes till hela järnvägsnätet. Förutom en del serviceåtgärder — bl.a. kortare restider, bättre vagnmateriel, särskilt på långa sträckor, fria måltider för sovvagnspassagerare på vissa linjer — infördes nya taxor med rabatter som skulle utjämna resefrekvensen med maximalt utnyttjande av vagnparken som följd. Den största rabatten, maximalt 58 procent inom vissa regioner, gäller de flesta dagar utom söndagar och helgdagar under tiden oktober—maj. Resultatet blev enligt de upplysningar jag har införskaffat, att trafikvolymen ökade med 56 procent från 1962 till 1964 och med ytterligare 12 procent under åren 1965 och 1966. Under samma tid ökade biljettintäkterna med 25 respektive drygt 15 procent. Det är för mig en smula överraskande att kommunikationsministern är nästan mer entusiastisk än SJ:s planeringsexperter när det gäller att föra över persontrafik från järnvägarna till landsvägarna. Jag vill ingalunda påstå att landsvägsbussar saknar fördelar. Visst har de sina fördelar, särskilt på kor tare sträckor. SJ:s planer kommer emellertid att innebära att avstånden mellan järnvägsstationerna blir ganska långa. Situationen blir en annan om landsvägsbussar skall ersätta rälsbussar och tåg även på längre sträckor. I mitt eget län skulle ett realiserande av de nu signalerade planerna innebära att avståndet i vissa fall blir ungefär 10 mil mellan två järnvägsstationer; det finns exempel på detta i Västerdalarna. Kan man då generellt påstå att omläggningen kommer att innebära lika stor eller till och med större bekvämlighet för de resande? Jag tror det inte. Restiden blir för många längre. Vi får inte heller glömma bort att det, med stigande biltäthet, blir större trafikstockningar i och omkring de tätorter dit SJ:s matarbussar skall gå. Tåg och rälsbussar är ju oberoende av annan trafik, och det är väl en fördel som får ökad betydelse med stigande biltäthet. Man kan inte heller bortse från, herr talman, att oron inför dessa omfattande nedläggningsplaner också hör samman med att befolkningen i många bygder betraktar 'vad man nu upplever som svikna löften. Persontrafiken på en bandel har dragits in eller kanske helt lagts ned. Man anser sig ha fått löfte om ersättningstrafik, och när den har pågått några år hotar det statliga bussbolaget att lägga ned all busstrafik om inte kommunerna betalar kostnaderna. Tydligen anser kommunikationsministern att det är alldeles naturligt att de fattiga glesbygdskommunerna och landstingen skall ta konsekvenserna av den avfolkning, som vi har i glesbygderna och som ofta är ett resultat av såväl omställningar i näringslivet som regeringens och myndigheternas medvetna styrning. Jag håller med kommunikationsministern om att lösningen av glesbygdens trafikproblem är ett viktigt spörsmål. Men jag vill inte vara med på den tankegången att man utan vidare skall vält ra över dessa kostnader på fattiga glesbygdskommuner eller att landstingen skall gripa in. Jag frågar mig om det inte här finns skäl för riksdagen att göra en samlad, principiell bedömning av dessa problem — hur ersättningstrafiken skall ordnas, hur kommunikationsfrågorna skall lösas i de glesbygdsområden där det inte ens är möjligt att f.n. få en busstrafik lönande. Jag vill inom parentes säga, herr kommunikationsminister, att man verkligen kan fråga sig om de statliga busslinjerna alltid är anpassade till glesbygdens speciella problem. Varför finns det inte i en del utpräglade glesbygdsområden med svagt trafikunderlag små, billigare bussar? Man kör med stora bussar, som naturligtvis är dyrare i drift. På det kan man ju svara att man måste vara beredd på att kunna klara vissa toppar i trafiken. Men om det faktiska resultatet är att man kör med en stor buss och hävdar att den inte är lönande, måste man väl konstatera, ait en mindre och billigare buss är bättre än ingen buss alls. Jag tror inte det går att bestrida, och det har inte heller SJ:s experter bestritt, att en nedläggning av 890 å 900 järnvägsstationer kommer att betyda en försämrad service för många människor och många orter. Resultatet blir troligen att många resenärer i stället för att åka buss först några mil och sedan byta till tåg kommer att ta bilen i större utsträckning. Därmed får vi självfallet också ökad landsvägstrafik, längre bilköer och även större behov av parkeringsplatser. Jag tycker att det vore mycket intressant, om man kunde få en närmare redogörelse för hur SJ:s planeringsexperter ser på dessa problem. Vilka återverkningar får en så här radikal omläggning på SJ:s persontrafik, på biljettinkomsterna? Hur kommer ett minskat resandeantal att påverka järnvägsförbindelserna efter år 1975, och hur kommer ytterligare tågindragningar att påverka resetrafiken på medellånga och längre sträckor? Hyser kommunikationsministern inga farhågor på denna punkt? Jag tycker också, herr talman, att det är märkligt att kommunikationsministern inte berör problemet om den ökade belastningen på vägarna och konsekvenserna ur trafiksäkerhetssynpunkt vid en omfattande överföring av trafik från järnväg till landsväg. Det är uppenbart att trafiksäkerheten är större i den spårbundna trafiken än på landsvägarna. Detta är också ett motiv för att se problemet i dess stora sammanhang. Om jag inte minns fel står det i det nya näringspolitiska program som det socialdemokratiska partiet offentliggjort, att företagen måste ta större hänsyn till samhällets investeringar och de samhällsekonomiska synpunkterna. Jag förmodar att detta hör samman med lokaliseringspolitiken, och i princip råder det då inga som helst meningsskiljaktigheter mellan oss, eftersom detta varit anledningen till att centern så kraftfullt krävt en aktiv lokaliseringspolitik. Skall då inte också ett statligt företag beakta de samhällsekonomiska synpunkterna vid bedömningen av sin framtida investeringspolitik? Skall SJ:s nedläggningsplaner = realiseras utan hänsynstagande till de lokaliseringspolitiska konsekvenserna för hundratals orter här i landet med mindre eller större samhälleliga investeringar? Uppenbart är väl att en så genomgripande förändring av kommunikationerna som det här är fråga om kan skapa ett ändrat underlag för lokaliseringspolitiska insatser och i vissa fall helt omöjliggöra sådana. Herr talman! Detta är synpunkter som också framförts i interpellation från socialdemokratiskt håll. Riksdagen är säkert enig om att SJ liksom andra företag måste rationalisera driften — det framstår naturligtvis som självklart för oss alla. Inte heller kan SJ kritiseras därför att företaget bedömer sådana här problem främst från företagsekonomiska synpunkter, och kommumunikationsministern understryker ju också att detta är SJ:s uppgift. Jag vill också tillägga att jag tycker det är bra att SJ:s experter nu har talat om vad de anser. Nu bör regering och riksdag bedöma om nedläggningsplanerna överensstämmer med de sociala, lokaliseringspolitiska och samhällsekonomiska synpunkter som statsmakterna måste beakta. Kommunikationsministern säger att kärnfrågan i debatten om järnvägspolitiken är avvägningen inom trafiksektorn, och det ligger åtskillig sanning i det. Vi måste pröva olika alternativ för att finna den bästa möjliga lösningen på problemet, sade statsrådet. Javisst, men det kan man ju inte göra, om de företagsekonomiska =: förutsättningarna skall vara helt avgörande. I stället måste en från mera allmänna och principiella synpunkter gjord prövning av statsmakterna vara avgörande, en prövning där de sociala och samhällsekonomiska skälen beaktas. Och den prövningen kan inte SJ göra, det är alla på det klara med. Ur den synpunkten är det underligt att statsrådet nu avvisar tanken på att riksdagen skall få tillfälle att göra en samlad, principiell bedömning av SJ:s planer, vilka var helt okända när beslutet om trafikpolitiken fattades för fyra år sedan. Jag kan här inte underlåta att uttala min förvåning över de stora skillnaderna vid behandlingen av trafikomläggningar. Om persontrafiken på en liten bandel lägges ned kräver detta ett omfattande remissförfarande. Kommuner, näringsliv och länsstyrelser skall få yttra sig och sedan går ärendet så småningom till Kungl. Maj:t för slutgiltigt avgörande. Då har Kungl. Maj:t att bedöma om en sådan nedläggning av persontrafik får genomföras med hänsyn till sociala, lokaliseringspo litiska och andra allmänna synpunkter. Om trafiken läggs ned kan Kungl. Maj:t föreskriva hur ersättningstrafiken skall ordnas, hur vägupprustningen skall utformas 0. s. Vv. Detta gäller alltså även om persontrafiken läggs ned på en ganska kort bandel.

Jag har aldrig tänkt mig att riksdagen skulle pröva varje indragning av en järnvägsstation eller hållplats, men jag vill poängtera att riksdagen och statsmakterna måste få möjlighet att med hänsyn till de oerhörda förändringar som har aktualiserats pröva trafikpolitikens inriktning på nytt. Kommunikationsministern inbjuder som sagt inte riksdagens ledamöter — »valda ombud för Sveriges folk», som det brukar heta i trontalet — till en sådan principiell bedömning av hur det skall bli med »hela folkets järnväg». Jag kan dock försäkra kommunikationsministern att centern, om inte han vill det, kommer att försöka se till att vi vid nästa års riksdag verkligen får diskutera igenom dessa frågor och ta ställning till principerna för trafikpolitiken. Det framkom redan vid fjolårets riksdag krav från centerhåll på en omprövning, och skälen härför har blivit ännu större med de planer som SJ nu har redovisat. Till sist, herr talman, kan man inte undgå den reflexionen att det brister mycket när det gäller planeringen i vårt samhälle. I varje län pågår nu sedan åtskilliga månader ett omfattande utredningsarbete för den s.k. länsplaneringen. Den skall ju bl.a. ge underlag för en bedömning av lokaliseringspolitiska insatser i framtiden. Det har sagts i statsmakternas direktiv för denna planering och detta prognosarbete, att man skall beakta olika samhälleliga verksamheter, serviceanordningar och sådant. Det är då märkligt, herr talman, att när detta prognosoch planeringsarbete är inne i sitt mest intensiva skede presenterar SJ prognoser om en förändring av kommunikationerna, som radikalt kan rubba förutsättningarna för utvecklingen i länens olika delar. Här kan man, herr talman, med all rätt påstå att den ena samhällshanden inte vet vad den andra gör.

Herr talman! Också jag tackar för svaret, också jag är missnöjd. Jag skall motivera varför. Först skall jag börja med en fråga som är lätt att besvara för statsrådet: Har statsrådet lagt pussel? Om så är fallet, vet vi båda två att det är ganska irriterande att mitt i ett sådant nöje finna att någon eller några bitar är borta. Det är ännu mera dystert att, när man sedan försöker få bilden hel, se ett gapande hål i den bild som man lagt ihop. Ett pusselspel pågår för närvarande, som för övrigt föregående talare nämnde, av planeringsråden runt om i landet. De håller på med en samhällsplanering, där man tar hänsyn till eller försöker infoga lokaliseringsfrågorna när det gäller industri och bostäder, fritidsbebyggelse, miljövård och kommunikationer i sitt sammanhang. Så finner då plameringsrådet plötsligt att en bit fattas. Nu vill jag för att undvika alla missförstånd då det gäller min uppfattning förklara att det är här regeringens stora ansvar ligger, det är inte SJ som bär det ansvaret. SJ är till för att bedöma de trafikekonomiska synpunkterna. De samhällsekonomiska synpunkterna på kommunikationerna är faktiskt så komplicerade att de måste bedömas på annat håll. Besvärliga frågor brukar man ta upp i riksdagen. Jag kan möjligtvis säga att det gjordes 1963, men bekymren har inte minskat, utan snarare ökat sedan dess. Det kanske ändå finns skäl, trots svaret från kommunikationsministern, att fundera på denna fråga en gång till. Det är inte bara trafikekonomiska överväganden det här gäller, utan det är lokaliseringspolitiska och sociala frågor. Hur ställer sig det hela samhällsekonomiskt? Det gäller kontakten med län och kommuner, och jag har varit på det klara med långt innan jag fick svaret att SJ försöker hålla den kontakten vid sina trafikekonomiska överväganden. Men jag vill inte påstå att det gäller samråd, utan det gäller information till länen och kommunerna. Jag kan i det fallet ta ett exempel. Även med risk för att bli betraktad som bygderomantiker tar jag det från det län som jag bäst känner till, mitt eget län. Sedan 1950 har vi i Kalmar län drabbats av nedläggning av 15 bandelar, och det rör tillsammans 567 kilometer. Frågan om nedläggning av ytterligare fyra bandelar om 120 km är under utredning, och två av dessa är normalspåriga. Jag är helt på det klara med att en nedläggning av smalspåriga järnvägar — för den händelse det ur samhällsekonomisk synpunkt inte är riktigt att bredda dem — kan vara mer än väl motiverad. Jag är också införstådd med att landsvägstrafik många gånger kan innebära bättre service för vissa bygder än en smalspårig järnväg. Det är alltså inte dylika nedläggningar jag vänder mig emot, utan frågan är: Fyller kommunikationsväsendet på detta sätt riktigt sin samhällsplanerande uppgift?

Detta innebär att av de inom plane ringsrådet skisserade regionerna inom Kalmar län endast en — Kalmar—Nybro — får tillgång till persontrafik på järnväg. För regionerna Oskarshamn, Västervik, Hultsfred—Vimmerby, som planeringsrådet också satsar på, kommer i så fall den pusselbit som jag tidigare talat om att fattas. Jag har tacksamt noterat att siatsrådet i svaret nämner den arbetsgrupp som sedan förra hösten i kanslihuset grubblat på vilka åtgärder som måste till för att glesbygdsbefolkningen skall få rimlig samhällelig och enskild service. Det är bra, men också härvidlag måste självfallet kommunikationerna — på järnväg eller på landsväg — tagas med i bilden som en av de stora frågorna. Då kommer vi in på nästa spörsmål: Vad sker med våra landsvägar när järnvägarna läggs ned? Vi vet att medelstilldelningen för förbättring av vägarna, liksom medelstilldelningen för många andra ändamål, måste hållas igen av samhällsekonomiska skäl. Vi vet också att medel i särskild ordning avsatts för att förbättra landsvägarna i områden där en järnväg läggs ned. Men icke förty råder härvidlag en eftersläpning, som får stora verkningar för de bygder som drabbas av järnvägsnedläggning. Jag läste häromdagen en tidningsartikel rörande nedläggningen av persontrafiken på linjen Berga—Kalmar. Det påmindes där om att den landsväg som skulle användas för ersättningstrafiken inte lämpar sig för busstrafik i den omfattning som det skulle bli fråga om. Från SJ-håll förklaras enligt artikeln: » Vi är medvetna om att trafikförhållandena på vissa sträckor av väg 34 är besvärliga.

Vid flera tidigare tilifällen har jag påpekat att SJ skall göra trafikekonomiska bedömningar. Jag tvivlar starkt på att de två parlamentariker som sitter i SJ:s styrelse skulle vara särskilt tilltalade av att få ansvaret att bedöma SJ:s beslut ur samhällsekonomisk synpunkt. Jag tror att det vore en orimlig uppgift för dem, och det är inte heller meningen. Det framgår av svaret att SJ skall göra de trafikekonomiska bedömningarna och då måste de samhällsekonomiska bedömningarna göras på annat håll så att det verkligen blir en helhetsbild. Detta är ett svårt problem — det har påpekats många gånger — och jag säger ännu en gång att det ankommer på riksdagen att lösa svåra problem. Jag kan åberopa ett uttalande av Sven Dahl, professor i ekonomisk geografi vid Handelshögskolan i Göteborg. Han säger: »Låt SJ tänka samhällsekonomiskt och inte företagsekonomiskt!» Jag vill bara ännu en gång påpeka, att SJ inte är det organ som skall tänka samhällsekonomiskt, utan att det är andra som skall göra det. Jag vill liksom herr Eliasson påpeka att dåvarande kommunikationsministern så sent som i våras tydligen inte hade någon aning om den ganska revolutionerande utredning, som SJ nu har låtit publicera, låt vara att det gäller en arbetshypotes och inte ett av SJ fastslaget program som man tänker följa. Men en sådan arbetshypotes måste ju innebära väsentliga samhällsekonomiska problem och spörsmål. Det är självklart att både regionplanering och = lokaliseringspolitik och mycket annat förutsätter en vettig kommunikationsplanering. Senast i Sveriges industriförbunds uttalande för hösten påpekas det viktiga i en riktig och effektiv regionplanering, och jag vill bara understryka att den synpunkten är riktig. Jag tror att jag återger det hela rätt om jag säger att det i svaret står att dessa förändringar i övervägande antalet fall medför för trafikanterna en förbättrad trafikservice. Jag ställer mig då frågan: Vad är det då som gör att det blir så stor opposition från olika håll? Det är inte bara de sex interpellanterna och frågeställarna här i kammaren jämte de som finns i medkammaren det här gäller utan också alla uppvaktningar hos kommunikationsministern titt och tätt om dessa trafikproblem. Jag har själv inte deitagit i några sådana uppvaktningar, även om jag varit uppe hos SJ och vägoch vattenbyggnadsstyrelsen, men jag skulle föreställa mig att den strömmen är ganska strid. Det måste ändå finnas något mera än konservatism i tänkandet som gör att oron är så stor som den är ute i bygderna och länen. Det kan väl ändå inte vara så att det är svårigheten att ställa om tänkandet och önskan att bibehålla det som nu finns som gör att det föreligger svårigheter att få till stånd en bättre lösning; det måste finnas något annat som gör oron så stor som den är. Jag har påpekat att den samhällsekonomiska bedömningen måste bli föremål för riksdagens behandling. Vad som har hänt efter 1963 ger anledning till att ta upp denna fråga på nytt. Det är inte rimligt att SJ ensamt med enbart sin trafikekonomiska bedömning beslutar att nedlägga 80 procent av våra järnvägslinjer. Teoretiskt sett har Kungl. Maj:t inte anledning att lägga sig i en sådan sak, och ännu mindre riksdagen. Jag tror att det är felaktigt att handlägga frågan på det sättet. Jag läste i en liten notis i tidningen härom dagen att ett statligt organ tänkte avskaffa sig självt. Den som anser att det finns möjligheter att rationalisera även statlig förvaltning och därmed spara både tid och pengar gjorde kanske den reflexionen att det var bra att organet tog ett eget initiativ. Men när jag såg litet närmare efter var det faktiskt järnvägsrådet som ämnade avskaffa sig självt. Jag tyckte för min del att tid punkten i det fallet var en smula olämplig och ville undersöka vad anledningen var. Med den aktivitet som järnvägsrådet har visat på sistone kanhända det i och för sig inte var så märkligt att det föreslog sitt eget avskaffande, men själva tanken bakom järnvägsrådet tror jag är riktig. Institutionen tillskapades år 1908 och fick sina senaste instruktioner år 1932. Rådet har 27 ledamöter från olika håll och är avsett att hålla kontakten mellan SJ och näringslivet. Man kan med järnvägsrådets motivering säga att det nu finns andra organ som sköter detta och att de bör vara till fyllest. Därutöver motiverades avskaffandet med omorganisation inom SJ:s styrelse, men denna motivering accepterar jag inte. Jag upprepar att SJ:s styrelse har hand om de trafikekonomiska synpunkterna. Järnvägsrådet tillkom för ett helt annat ändamål, nämligen för den kontakt som behövs mellan samhället och SJ vid de samhällsekonomiska bedömningarna och planeringen i stort. Frågan om att avskaffa järnvägsrådet ligger nu hos kommunikationsministern för bedömning, och jag vill inte påstå att det finns anledning att bibehålla det med rådets nuvarande inställning till sin uppgift. Men när kommunikationsministern skall ta ställning till huruvida järnvägsrådet skall avskaffas eller inte, bör han se till att kontakten mellan SJ:s planerande myndigheter och näringslivet upprätthålles. Det är till sist riksdagens uppgift att bedöma huruvida denna kontakt fungerar på ett riktigt sätt. Jag tror inte på kommunikationsministerns sätt att lösa dessa frågor genom att tillsätta ytterligare några parlamentariker i trafikdelegationen. Frågorna är så svåra även ur rent opinionsmässig synpunkt att jag inte heller tror att Kungl. Maj:t i kommunikationsdepartementet kommer att kunna lösa dem. Min uppfattning är att det till sist blir riksdagen som på nytt får ta ställning i detta ärende.